Herr talman! Jag tycker nog att det låg litet obalans i det inlägg som utskottets ärade ordförande gjorde när han med största respekt bemötte herr Lundbergs anförande, som i stor utsträckning rörde sig om historiska utläggningar och förslag vilka jag tror att mycket få utom herr Lundberg själv begriper och vilka dessutom innehöll formuleringar av närmast ärekränkande karaktär.

I reservationen sägs att en utredning snarast bör företas. Detta behöver ingalunda innebära att man tillsätter en parlamentarisk utredning. Frågan kan mycket väl snabbt utredas inom t.ex. naturvårdsverket. När utskottets ordförande här sade att man skulle lägga alla straff på varandra, stod detta inte riktigt i överensstämmelse med vad reservanterna anfört. Man menar att det kan vara skäl att i stället för ett fängelsestraff använda möjligheten att låta fordonet bli förverkat. Detta beror på omständigheterna; domstolen får naturligtvis avgöra när det ena eller det andra är lämpligt. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Lundberg frågar om jag vill rekommendera kammaren att bryta mot grundlagen. Det kommer väl snart att visa sig hur kammarens ledamöter röstar i detta fall. Vi skall nu votera om den proposition som Kungl. Maj:t lagt fram och om det utskottsutlåtande som blivit en följd av denna proposition. Om man har den uppfattningen att denna votering är ett brott mot grundlagen, skall riksdagens ledamöter naturligtvis inte rösta för utskottets hemställan, utan för det föreslag som herr Lundberg framställt. Herr Lundberg riktade också en fråga till mig, nämligen om den 52-årige ar tjärn är att betrakta som en brottsling. Jag tar inte ställning till den frågan. Jag sätter mig inte som domare över hans handlingssätt utan jag säger bara att gällande lag skall respekteras av svenska folket. Jag kan inte förstå att man kan hävda någon annan uppfattning.
Herr talman! Jag har aldrig begärt mera av tredje lagutskottet än att utskottet skall respektera gällande lag. Emellertid kan det inte heller vara okänt för herr Grebäck att grundlag anses ha en högre dignitet än civileller sakrätt i vanlig bemärkelse. Den saken hade utskottet till uppgift att granska — om ett utskott nu skall fylla någon annan uppgift än att bara rösta och akta sig för allting annat. Herr Hedin talar om straff och lag m.m.

Om man vill följa de rättsreglerna bör man inte gå den här föreslagna vägen. Om jag påpekar att om förslaget innebär att bonden inte äger rätt att jaga på egen mark, vill herr Grebäck då vara med om att bifalla förslaget? En del människor i detta land har behov av att idka jakt, och dei är detta som jag har velat säga ifrån i dag. Hur kammarens ledamöter röstar är deras sak. Vid högtidliga tillfällen brukar det sägas att svenska folket har sinne och känsla för lag och rätt. Huruvida herr Grebäck har sinne härför får framtiden utvisa.
Herr talman! Det kan nog vara riktigt att jag har en ganska konservativ själ, men så konservativ är den inte att jag rättar mig efter de lagar som gällde 1282. Jag rättar mig efter dem som gäller i dag, och det är dem som vi nu diskuterar.

Herr talman! Menar verkligen herr Lundberg att vi i tredje lagutskottet skall vägra att ta befattning med de propositioner som Kungl. Maj:t överlämnar till oss? Vi får i fortsättningen en hel del propositioner beträffande fastighetslagstiftningen, jordabalken etc. som hör samman med de frågor som det enligt herr Lundbergs mening är ett brott mot grundlagen att behandla. Det är ju regeringen som är ansvarig för att propositionerna lämnas. Angrip den och inte tredje lagutskottet och mig personligen!
Herr talman! Jag vill inte lägga mig i denna högtravande debatt. Men det var vissa saker som jag faktiskt måste få ett besked om.

Jag frågar: Har herr Hedin praktiserat denna jaktform; han verkar rätt erfaren. Är det på det viset? Jag ställer den frågan. Sedan tyckte jag att de norrländska jägarna fick dåligt betyg av herr Hedin och det är rätt anmärkningsvärt. Jag är inte förespråkare för dem som jagar olovligt, utan tvärtom. Men jag tycker nog att motionärerna skjuter över målet i sin jaktiver och tillgriper starkare laddningar än som är nödvändigt. Jag anser personligen att det straff som motionärerna förordar inte står i proportion till brottet. är det rim och reson att man skall få ett så oerhört straff om man skjuter en älgkalv? Där håller jag med utskottets ordförande. Med hårda bestraffningar löser man inte detta problem. Jag tycker att vi skall gå en helt annan väg. Framför allt skall man — vilket det talas så mycket om — fostra jägarna till goda jägare. Det kan ske genom bildandet av studiecirklar och dylikt, där jaktlagen blir föremål för studium. Svenska jägareförbundet har ju fått en hel del pengar. Varför använder ni inte dem för att tala om vad jaktstadgan innehåller? Jag tycker nog att Svenska jägareförbundet borde uträtta litet mera. Både herr Hedin och några andra motionärer tillhör ju detta förbund. Vi som tillhör Jägarnas riksförbund och Landsbygdens jägare kunde ju få vara med och hjälpa till. Men det kanske inte behövs; jag vet inte. Jag tror att man når mycket bättre resultat om man går denna väg. Man bör även införa jaktregler och utforma dem så, att jaktintresserade människor får jakträtt. Man skall inte ta ifrån små markägare och marklösa jakträtt, men jag vill säga till kammaren att jag anser att man faktiskt är i färd med att göra detta. Jag hoppas innerligt att vi skall kunna motarbeta den tendensen. Jag frågar ärade medlemmar i Svenska jägareförbundet, om de har samma inställning som motionärerna. Då bekla gar jag detta. Jag har med detta anförande velat deklarera min inställning, och återigen säger jag: Gör någonting inom Svenska jägareförbundet, ni som har fått pengarna!

Herr talman! Jag måste verkligen fråga vad herr Wikner menar. Vill herr Wikner slå vakt om dem som bedriver olaga jakt här i vårt land? Jag måste också fråga: Är det tillåtet att här i kammaren ifrågasätta brottsligt förfarande av en annan ledamot? Det trodde jag knappast att det var.
Herr talman! Jag bara frågade om man hade praktiserat detta. Har vi inte rätt att ställa en sådan fråga? Och jag har inte sagt att jag förordar olaga jakt. Jag började mitt anförande med att framhålla att jag är motståndare till olaga jakt... Ni borde väl lyssna något i alla fall!

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i det lilla gruffet mellan herr Hedin och herr Wikner; jag vill bara tala om för herr Wikner att det finns frågor som är så dumma, så drulliga och oförskämda att man faktiskt inte får ställa dem. Jag skall inte heller kommentera herr Lundbergs långa föreläsning om bagghölare, grevar och annat underligt folk. Jag förmodar att herr Lundberg, när han talade om de allra största brottslingarna som skyddar sig på olika sätt, menade just mig. Vi känner till hans repertoar, men jag undrar om herr Lundberg börjar bli trött i kväll; han glömde bestämt Korsnäs, som också hör till denna repertoar, men det kanske kommer litet senare. Jag skulle emellertid vilja säga några få ord om det jag anser vara det väsentliga när det gäller frågan om förverkande av transportmedel vid olovlig jakt. Det är inte så mycket fråga om att stävja vad som med en översättning från tyskan kan kallas för viltstöld, utan vad :saken gäller är framför allt att ha tillräckligt starka maktmedel för att förhindra det kvalificerade djurplågeri som förekommer. Det är tyvärr inte så att dessa tjuvjägare tar till för starka laddningar utan de tar till för svaga laddningar. När man gång på gång får vara med om att plocka upp djur som plågats ihjäl vid olovlig jakt grips man av ett nästan vanmäktigt raseri över att man inte kan få bukt med dessa personer. Herr Hedin räknade upp en hel del av de osmakliga jaktmetoder som används. Jag kan komplettera denna uppräkning. För att inte herr Wikner skall tro att det bara är norrlänningarna som bär sig illa åt, kan jag berätta att tjuvjägarna i södra Sverige ljustrar fasanerna på nattkvisten. Man sticker upp ett ljuster i dem underifrån, får kanske tag i en och annan, medan de allra flesta ligger och plågas ihjäl. Jag skulle tro att det bara är en bråkdel av villebrådet som tjuvjägarna får tag i; den största delen dör under fruktansvärt svåra plågor. Därför är det just ur djurskyddssynpunkt en angelägenhet av största vikt att den av reservanterna förordade utredningen kommer till stånd. Utskottets ordförande tyckte att det var alldeles onödigt med en utredning och att det var ett alldeles för hårt straff att man skulle ta också bilen från tjuvjägarna. Han vet bestämt inte vilka slags gossar det är som ägnar sig åt den här hanteringen. Det är, som herr Hedin påpekade i sitt inledningsanförande, inte alls fråga om personer som jagar för att få kött i stugan, utan man har tjuvjakten som en sport. Det är gossar med stora inkomster, och de kör med Volvo sportbil. Tar man bössan ifrån dem, köper de snart en ny. Men tar man bilen börjar de dra öronen åt sig, och då dröjer det i alla fall ett litet tag innan de hinner skaffa sig nästa bil. Herr talman! Det är framför allt ur djurskyddssynpunkt som jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Får jag ställa en fråga till: Har herr Wachtmeister drulleförsäkring? Om inte, så bör han teckna en sådan med det snaraste.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att tala mer om herr Wachtmeister och hans föregångare.

Men det är inte detta vi diskuterar, utan om vi skall följa lagen eller ej. Herr Hedin är mycket okunnig. Jag förstår inte hur han har kunnat ge sig in i diskussionen utan att åtminstone ha läst det nytryck av grundlagen som ledamöterna i denna kammare fått utdelat på sina bord. Hade han gjort det, skulle han också ha känt till att de lagregler jag åberopar gäller än i dag. De är inskrivna i 1970 års edition. Det kanske är för mycket att begära att han skall kunna den lagen, men man borde kunna kräva att han har läst den. Jag var, herr talman, ganska ensam i min uppfattning år 1940 när jag ville skydda vattnet, grusåsarna och andra värden från förstöring. Jag är medveten om att det också kommer att ta tid innan man här i landet respekterar jämlikhet i rättsligt avseende. Vi kan möjligen få litet större inkomster, men när det gäller att betrakta och behandla medmänniskor på samma sätt som vi själva önskar bli behandlade, då sviker vi alla ideal.

Försök åtminstone att härvidlag påverka »herremännen» — ursäkta citationstecknet! Hur underligt det än kan låta räknar vi inte herr Wachtmeister till dem; han har alltid visat stark känsla för naturvärden. Det konstaterade jag första gången jag var nere och tittade på hans stora domäner. Jag skulle vilja säga: Förbjud störandet av djuren ute i markerna! De störs inte bara av ljudet från bilar utan framför allt av detta skramlande med burkar. Om vi kan enas på den punkten, tror jag att det så småningom skall vara möjligt att vinna förståelse för alla strävanden på det här området. Vad gäller Korsnäsbolaget har jag redan gett upp hoppet om att man med vanliga medel skall kunna omvända dem som har att bestämma där. Det behövs nog en starkare medicin, kanske en sådan som en gång tillverkades på Strömsberg och andra bruk i Uppland — vad vet jag.
Herr talman! Jag vill bara tala om för herr Lundberg att nere hos mig förekommer inte någon sådan besprutning som han syftade på. Jag försöker förbjuda störandet av de vilda djuren i markerna, men det är herr Lundbergs »allemansrättare» som stör dem.

Herr talman! Jag tycker verkligen att denna diskussion har kommit att gälla helt andra saker än vad motionen omfattar. Motionen gäller ju helt enkelt att man skall försöka stävja tjuvjakt och förhindra djurs lidande. Jag instämmer helt i vad herr Wachtmeister sade. Vad som gäller i dag är jaktlagen. Om inte den gäller får herr Lundberg rikta sitt klander mot regeringen. Vi som sysslar med sådana här saker har ingenting annat att rätta oss efter. Där sägs i 1 §: »Den som har rätt till jakt äger att, med de undantag och inskränkningar som äro stadgade i denna lag eller annan författning, å det område jakträtten omfattar utan intrång av annan jaga samt döda eller fånga vilda däggdjur och fåglar samt deras ungar ävensom tillägna sig sådana fåglars bon och ägg.

Det är ingen jakträtt att vara ute och tjuvskjuta djur på nätterna. Om herr Wikner slår vakt om detta må det vara hans ensak; jag hoppas bara att inte hans förbund står bakom en sådan uppfattning.

Herr talman! Sedan vi nu jagat så intensivt och våldsamt i ett par timmar och därtill på olaga tid därför att all jakt är förbjuden efter mörkrets inbrott, kanske vi skuile kunna ägna oss åt något annat. Man har i stridens hetta inte ens dragit sig för att skjuta på sittande fågel, så det har varit litet brännande i debatten. Här gäller det en motion om förbättring av belysninganordningarna på motorfordon. Jag är mycket tacksam för det sätt på vilket utskottet har behandlat den. Det enda jag vill tillägga, då vi fått så god förståelse för våra propåer, är att den arbetsgrupp som är tillsait för att föra denna fråga i hamn må påskynda sitt arbete så mycket som möjligt. Belysningen på våra motorfordon är en mycket betydande faktor i det trafiksäkerhetsarbete som vi går in för. Det är min förhoppning att denna arbetsgrupp skall bli färdig så snart som möjligt. Jag vill gärna ha detta antecknat till protokollet i samband med frågans handläggning. Något yrkande har jag inte, herr talman.

Herr talman! Jag har begärt ordet vid denna punkt på dagordningen därför att den behandlar en anläggning i mina hemtrakter. Norrvikens trädgårdar som anlades år 1906 av trädgårdskonstnären Rudolf Abelin har kommit i farozonen, därför att deras nuvarande ägare, Re önskar avveckla den, då den under senare år gått med förlust. Det vore enligt min mening en mycket stor förlust för hela vårt land, om denna mycket förnämliga trädgårdsanläggning på något sätt skulle spolieras. Så får helt enkelt inte ske. Dessa stilträdgårdar är en för vårt land unik anläggning, belägen på en av vårt lands naturskönaste platser just där Hallandsåsen bryter av mot havet. Mången besökande turist menar att landskapet här vid Norrviken kan mäta sig med vilket italienskt landskap som helst. Norrvikens trädgårdar är en från kulturhistorisk synpunkt mycket värdefull anläggning och har varit och är en mycket stor turistattraktion, som under sommarmånaderna besöks av ca 50000 personer. Det är därför synnerligen angeläget att anläggningen bevaras och eventuellt ytterligare utvecklas. Det är möjligt att man borde förnya sig och komplettera anläggningen med något konferenshotell eller dylikt. Uppenbart är emellertid att ekonomiskt stöd erfordras. Västra Bjäre kommun håller på att underhandla med Rederiaktiebolaget Nordstjernan för att finna vägar för trädgårdarnas fortbestånd, och landstinget i Kristianstads län föreslås ställa sig såsom garant för viss del av ett eventueilt underskott i driften. Det finns också andra kommuner inom regionen som lär vara villiga att bidraga härtill. Jordbruksutskottets behandling av frågan har utmynnat i ett positivt ställningstagande, vilket hälsas med tillfredsställelse. Jag vill gärna skicka några ord med på vägen till dem som nu får att handlägga ärendet. Var vänliga och tänk på att en anläggning av detta slag inte kan ligga utan skötsel alltför länge.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

Herr talman! I jordbruksutskottets utlåtande nr 18 behandlas motionsparet I: 940 och II: 1093, i vilka yrkas på utredning och förslag dels angående förbättrade och utvidgade möjligheter att erhålla förvärvsoch rationaliseringslån inom trädgårdsnäringen, dels angående möjligheter till nyetableringslån för trädgårdsodlare. I remissutlåtandet från lantbruksstyrelsen framhålles bl. a, att en översiktlig planering i fråga om trädgårdsnäringen har påbörjats inom styrelsen och att det i samband med regionala planeringar i framtiden är av vikt att beakta behovet av mark för trädgårdsproduktion omkring större konsumtionsorter. Man pekar också på möjligheten att anlägga trädgårdscentra, där ett flertal företag skulle kunna samlas och eventuellt slå sig samman om vissa gemensamma serviceanordningar för t.ex. värmeförsörjning, sortering och packning. Jag vill understryka vikten av denna planering och förutsätter, som det också sägs i utlåtandet, att ett nära samarbete på det området kommer till stånd med trädgårdsnäringens företrädare. Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund har uppfattningen att de av motionärerna önskade utredningarna bör utföras av lantbruksstyrelsen. Förbundet understryker att från kvalitetssynpunkt för konsumenterna och av valutaskäl för landet är det angeläget att den svenska trädgårdsodlingen ges bättre förutsättningar. Det som hindrat en önskvärd utveckling av trädgårdsodlingen i Sverige är i första hand ett i jämförelse med såväl de övriga nordiska länderna som EEC-staterna mycket oförmånligt konkurrensläge gentemot de importerade produkterna. I dagens läge fordras det rationalisering och utbyggnad av trädgårdsanläggningarna. På grund härav behöver det tillskapas förvärvsoch rationaliseringslån som är avpassade för denna förändring inom näringen. Liksom Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund anser jag att lånevillkoren för trädgårdsodlarna bör närmare anpassas till de bestämmelser som gäller för jordbrukets rationalisering. Bl a. gäller detta amorteringstid och amorteringsfrihet för rationaliserings-, driftoch förvärvslån. Det finns inte heller några bärande skäl för att behandla en trädgårdsodlare annorlunda än en jordbrukare vid beviljande av förvärvslån. Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund framhåller också att tillskapandet av nyetableringslån är av stor betydelse för den svenska trädgårdsodlingens fortbestånd och utveckling. I dag kan kreditgarantilån för uppbyggande av ett helt nytt trädgårdsföretag lämnas bara i undantagsfall. Det kan ske om en kommun förvärvar odlarens företag för bostadseller annan bebyggelse och trädgården då återupprättas på annan plats och med samma företagare. I många fall är det emellertid fråga om äldre innehavare, som inte vill starta en odling på annan plats. Det betyder alltså att företaget läggs ner och inget annat kommer 1i stället. Det är i hög grad otidsenligt med sådana bestämmelser i ett läge då vi behöver göra allt för att uppmuntra den svenska trädgårdsodlingen att framställa produkter inom landet. I dag överlåter vi tyvärr den betydande konsumtionsökningen av dessa produkter mer och mer till importen. Jordbruksutskottet påpekar att nu gällande riktlinjer för det statliga stödet till trädgårdsnäringens rationalisering varit i kraft endast sedan 1968, men utskottet vill inte därför motsätta sig en översyn av bestämmelserna. Utskottet har också tagit fasta på att lantbruksstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på de problem som vi motionärer har tagit upp. Lantbruksstyrelsen avser, om gjorda undersökningar visar att motiv finns, att föreslå lämpliga åtgärder i angiven riktning. Med anledning härav avstyrker utskottet bifall till motionerna. Herr talman! Jag har inget yrkande. Det står ett enigt utskott bakom utlåtandet, men jag vill med skärpa framhålla att lantbruksstyrelsen bör bedriva sina undersökningar skyndsamt och därefter framlägga förslag. Det är hög tid att någonting göres för trädgårdsnäringen på dessa punkter.

Herr talman! Jag är i många avseen den överens med fru Nilsson om angelägenheten av en översyn av dessa problem. Det har också jordbruksutskottet varit vid sin behandling av dessa frågor. Det har redovisats att gällande riktlinjer fastställdes så sent som 1968. De har alltså inte hunnit vara i kraft särskilt lång tid. Detta är emellertid i och för sig inget hinder för en översyn av dessa regler, och lantbruksstyrelsen har också i sitt remissyttrande givit klart uttryck för att man är beredd att göra en sådan. En rådgivande trädgårdsnämnd kommer dessutom framöver att få ägna sig åt en del av de nämnda frågorna liksom också en del andra. Detta innebär att vi kommer att få ett aktivt samarbete mellan näringens representanter och de myndigheter som har att handlägga dessa frågor. Det finns alltså i nuläget inget som talar för att utskottet borde ha tillstyrkt den motion som fru Nilsson nyss pläderat för. Arbetet på de i denna framlagda önskemålen har redan kommit i gång i och med de överläggningar som 1969 påbörjades mellan näringens representanter, d. v. s. företrädare för Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund, och lantbruksstyrelsen. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess utlåtande nr 18.

Herr talman! Alla torde vara medvetna om att våra yrkesfiskare under senare år haft betydande ekonomiska bekymmer. Tar man del av fiskprisutredningens uppgifter, finner man att yrkesfiskarna är den verkliga låginkomstgruppen. Sista redovisningsåret, 1967, hade t.ex. ostkustens fiskare inklusive inkomster från annat håll än fisket en medianinkomst på 10 757 kr., sydkustens fiskare 14 628 kr. och insjöfiskarna 9 614 kr. Västkustfiskarna hade något högre belopp, men deras bekymmer har kommit senare, under 1968 och 1969, då deras inkomster torde ha sjunkit ytterligare. Det är alldeles klart att det i detta läge är angeläget att vidta alla möjliga och rimliga åtgärder för att få en förbättring till stånd. Vad vi skall behand la här nu är ett förslag om att man skall kunna försäkra också fiskredskap och få hjälp från staten för att det skall bli rimliga villkor för en sådan försäkring. Under senare år har redskapen blivit allt dyrare. Trålar t.ex. kostar mellan 5 000 och 20 000 kr., beroende på storlek och karaktär. På ostkusten och sydkusten används allt större ålbottengarn. De är synnerligen dyrbara, de större kostar mellan 20 000 och 30 000 kr. Under stormarna i höstas förstördes åtskilliga bottengarn, och trålar och andra redskap råkar lätt ut för skador som inte kan förutses. Det finns visserligen en fiskredskapslånefond sedan 1962, och det har beviljats särskilda medel för stormskadorna i höstas. Men i båda fallen är det mycket rigorösa bestämmelser som gör att det är få som har fått ut några bidrag. Därför tror jag att det skulle vara värdefullt att få någon form av försäkring. Sådana finns nu bara i ett fåtal fall helt enkelt därför att premierna blir för höga. För lantbrukets del hjälper staten till i fråga om skördeskadeförsäkring med högst betydande belopp, och jag tycker det vore rimligt att också fisket fick hjälp av staten för att få ned försäkringskostnaderna på en rimlig nivå och därigenom möjliggöra försäkring. De som står för utskottsutlåtandet säger att de förmodar att inte mycket är att vinna från fiskerinäringens synpunkt på att försäkringsfrågorna ånyo övervägs. Det är nästan cyniskt att påstå detta. Frågan har inte varit utredd sedan 1954, och sedan dess har stora förändringar skett inom fisket. I reservationen säger man däremot: »Med hänsyn till det allvarliga avbräck som förlust av fiskredskap kan åstadkomma för fiskarna i deras redan ekonomiskt brydsamma situation bör enligt utskottets mening inga vägar lämnas oprövade när det gäller att söka åstadkomma ett tillfredsställande skydd i förevarande hänseende.» Detta är väl ändå ett riktigare sätt att se på saken?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

Herr talman! Jag skall inte bli långrandig när det gäller denna fråga. Jag tycker att utskottet skrivit så positivt att även motionärerna kunde varit belåtna. Jag vill nämna att vi på Gotland har ett försäkringsbolag där vi tidigare försäkrade både båtar och redskap. Men när det uppstod förluster var det inte klart vilka redskap som var försäkrade. Det blev faktiskt så att när man fick förluster ute på sjön påstod man att det var de försäkrade redskapen som gått förlorade, vilket inte kunde kontrolleras. Det var omöjligt att få något grepp om vad som var försäkrat och vad som inte var försäkrat. Det är detta som hela tiden varit problemet när det gällt försäkring av redskap. I fråga om båtarna har man ganska klart för sig vad som är försäkrat.

Fiskprisutredningen kommer däremot att göra en allmän avvägning mellan olika stödformer till fisket och har i detta sammanhang för avsikt att också ta upp frågan om stöd vid förlust av fiskredskap. Detta har vi tagit fasta på.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
Herr talman! Jag är medveten om att denna fråga är ganska komplicerad, men det är ju just därför att frågan är komplicerad som det finns anledning att låta fiskerinäringsutredningen — som utredningen nu heter — se på problemet. Detta är särskilt lämpligt eftersom utredningen ändå avser att undersöka ett näraliggande problem om ersättning vid förlust av fiskredskap. Herr Arweson sade att utskottet skrivit så positivt om detta. Men jag tycker i alla fall att det är litet underligt att man inte tillvaratar denna möjlighet att få frågan utredd. Man vet ju inte vilka förutsättningar som föreligger förrän man har utrett frågan, och den är i ett helt annat läge i dag än år 1954 när man senast undersökte den. åtgärder för att minska frekvensen av hjärtinfarkt.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

Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen ser det som en mycket angelägen uppgift att det skapas ökade arbetstillfällen i Vindelälvsdalen liksom i angränsande områden. Utredningen om turistanläggningar och friluftsområden samt vattenfallsstyrelsen har fått i uppdrag att inom sina respektive verksamhetsområden utarbeta program för åtgärder. Inom arbetsmarknadsverket inventeras och planeras tillgängliga projekt lämpliga som beredskapsarbeten. Vad gäller utbyggnad av industrin bör det särskilt uppmärksammas att Vindelälvsdalen tillhör det inre stödområde som riksdagen har fått förslag om. Det sysselsättningsstöd som föreslagits inom detta område är så avvägt att det vänsentligt bör underlätta de 1okaliseringspolitiska strävandena.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga, som jag framställde till statsministern för tre veckor sedan. Jag hoppas att det inte uppfattas som oförsynt att jag påminner om dröjsmålet. När svaret dröjde har jag hoppats på att frågan skulle kunna användas av regeringen för ett litet utspel, men jag fick något av en kalldusch när jag mottog svaret för några minuter sedan. Det innehåller ju inte mer än en hänvisning till turistanläggningar, friluftsområden och beredskapsarbeten. Det överensstämmer på intet sätt med det uttalande som riksdagen gjorde när frågan behandlades 1967. Då uttalade riksdagen att, om älven inte byggdes ut, så var det att anse som en riksangelägenhet och därför skulle staten tillföra området stadigvarande lokaliseringsobjekt som kompensation. Svaret innehåller inte någonting i den vägen. Utskottsutlåtandet, som låg till grund för beslutet, var enigt med sex blanka reservationer. Vindelälvens utbyggnad är en riksfråga. Jag upplever det så att hela svenska folket står bakom kravet att regeringen skall göra någonting i detta avseende. Aftonbladet skriver just i dag om samma sak. Statsrådet fick så sent som i går en skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten, i vilken man säger att det är risk för att samhällsorganisationen skall brytas ned i inlandet, om inte omedelbara åtgärder vidtages. Detta gäller inte minst Vindelälvsdalen. Vindelälvsdalens befolkning upplever det som en förpliktelse att regeringen verkligen lägger fram förslag i enlighet med 1967 års riksdagsbeslut. Att Vindelälvsdalen har mist flera hundra sysselsättningstillfällen är odiskutabelt. En betydande resignation har spritt sig i området sedan beslutet om Vindelälven fattades av Kungl. Maj:t. Nu behövs det verkligen ges ett besked om verkställande av riksdagens beslut från 1967 om stadigvarande << sysselsättningsåtgärder inom området som en ersättning. Det svar som jag nu fått är verkligen en ledsam läsning. Vi vet att det finns objekt och att åtskilligt kan göras. En del av dem kan inte offentliggöras nu, andra är presenterade. Jag vill dessutom erinra om att ett statligt industricentrum enligt lokaliseringsutredningens förslag kunde ordnas och att vägen efter Vindelälvsdalen kunde rustas upp. AB Statsföretag kunde engageras i frågan. Intet av detta har statsrådet sagt ett enda ord om. Jag vill till sist, eftersom min tid nu är slut, ställa frågan om verkligen inte någonting annat planeras i regeringen än det som redovisas i svaret.
Herr talman! En förutsättning för att frågestunderna här i riksdagen skall få någon mening är att man håller sig till ämnen där det är möjligt att ge korta svar. Jag har vinnlagt mig om att göra en koncentrerad uppräkning av vad regeringen har vidtagit. Uppräkningen kan med den angivna utgångspunkten inte utrymmesmässigt bli så omfattande, men jag har betonat att regeringen ser det som en mycket angelägen uppgift att de ifrågavarande projekten kommer till stånd. Det borde herr Nilsson i Tvärålund ha noterat. Både herr Nilsson och jag vet ju att det finns en förteckning över tänkbara objekt som kan sättas i gång. Vi vet att arbetsmarknadsstyrelsen överväger saken och att Vattenfall har fått i uppgift att inom sitt område undersöka vad man kan bidra med. Men herr Nilsson tycks föreställa sig att regeringen borde ha gjort något slags utspel under de få veckor som gått sedan beslutet om Vindelälven fattades. Jag kan inte se annat än att herr Nilssons fråga framställts mera i demonstrativt syfte och inte har så mycket med själva saken att skaffa. Herr Nilsson måste vara väl medveten om att dessa ansträngningar görs. Herr Nilsson borde också vara väl medveten om att det glädjande nog finns företag som har kommit in med ansökningar om att få lov att bygga ut sin verksamhet bl.a. i Vindelälvsdalen. Jag hade exempelvis tillfälle att under en resa i Västerbotten och Norrbotten för någon tid sedan uppe i Arjeplog möta två sådana projekt. Det ena projektet var förverkligat sedan någon månad tillbaka, och folk hade fått viss sysselsättning, men man presenterade också ett nytt projekt för mig som skulle kunna skaffa sysselsättning för 30—40 personer. Och det finns fler sådana ärenden aktualiserade. Därför kan också hänvisningen till de nya förutsättningarna för lokaliseringspolitiken vara värda att göra i detta sammanhang, ty där ligger onekligen en möjlighet att snabbare få intresse för att bygga ut verksamheten i inlandet, som ju största delarna av Vindelälvsområdet kan anses tillhöra.

Herr talman! Jag hävdar att jag i mitt tidigare inlägg höll mig helt och hållet inom ramen för den fråga jag ställt. Jag har ju trott att statsrådet och regeringen skulle ha använt tiden före beslutet om Vindelälven till vissa förberedelser för sysselsättningsåtgärder i området, men det har man alltså inte gjort. Jag är verkligen inte ute i något speciellt centerpartistiskt syfte — det tror jag alla uppvaktningar hos statsrådet bl.a. från fackliga centralorganisationen i länet och andra plus en ström av skrivelser kan ge belägg för. Jag hade väntat att statsrådet kunde ha sagt i svaret att arbetsobjekt förbereds av exempelvis AB Statsföretag eller i samråd med Industriförbundet och inte bara pekat på vattenfallsstyrelsen, som egentligen har fått regeringens uppdrag att flytta Vindelälven till Kalixområdet, något som inte hjälper befolkningen i Vindelälvsdalen. Vad riksdagen har uttalat är att speciella åtgärder bör vidtagas just för Vindelälvsdalens befolkning om älven inte byggs ut. Det är ingenting speciellt inom lokaliseringspolitiken som skall ersätta de förluster som åsamkas Vindelälvsdalens befolkning. Statsrådet har inte i sin 10 kaliseringsproposition tagit chansen att ge Vindelälvsdalen eller någon ort i dess omedelbara närhet möjlighet att få ett industricentrum, såsom <lokaliseringsutredaren föreslog. Jag måste tyvärr säga, herr talman, att jag är uppriktigt ledsen över beslutet och inte mindre över svaret i dag. Jag tror att denna känsla delas av den övervägande delen av befolkningen i området. Eftersom jag har fått vänta tre vec kor på svaret — detta skall ju ges veckan efter det att den enkla frågan har lämnats in — föreställde jag mig att man skulle ha någonting på gång i kanslihuset och kunna ge ett besked. Jag hade väl inte väntat mig något utspel, men jag hade hoppats på mer än några ord om beredskapsarbeten, turistanläggningar och friluftsområden samt en hänvisning till den avlämnade lokaliseringspropositionen. Det är ju ingenting speciellt för just Vindelälvsdalen. Jag vill också påpeka att friluftsområden och turistanläggningar i första hand är något som berör fjällområdet. Vi har emellertid en mycket lång sträcka, Vännäs—Vindeln—Lycksele, som knappast kan antas ha en framtid som turistområde. Där är det industriell verksamhet som behövs. Jag hoppas att regeringen på nytt tar del av beslutet av år 1967 och därefter — den har tydligen inte gjort det hittills — kommer att uppleva riksdagens uttalande som en förpliktelse att verkligen handla.

Herr talman! Vore jag elak kanske jag kunde säga att det är ganska sent som herr Nilsson i Tvärålund har intresserat sig för sysselsättningsaspekterna på Vindelälven. Bortsett från detta är det förhållandet att svaret har dröjt tre veckor — jag var tyvärr bortrest förra veckan; annars antar jag att jag hade kunnat lämna svaret då — på intet sätt något uttryck för att regeringen skulle brista i intresse i detta sammanhang. Herr Nilsson gör sig skyldig till en felaktig beskrivning. Utredningen har nämligen aldrig utpekat speciella orter som lämpliga industricentra. Den har visserligen nämnt några prioriteringsorter som den ansett att man skulle satsa särskilt på, men industricentra är en annan sak. Jag tror inte att man kan påstå att lokaliseringspropositionen på denna punkt innebär några försämringar; tvärtom betyder den förbättringar som kan bli till hjälp. Det är nog också klokt om jag inte läser upp den långa lista vi har fått från länsstyrelsen — herr Nilsson känner också till den — och säger: »Den här orten tar vi nu, den här tar vi också 0. S. V.» Vi får ändå låta myndigheterna vara med och granska detta material innan något ställningstagande kan ske.
Herr talman!

Herr talman! Fru Marklund har frågat om jag vill medverka till att bestämmelserna om prisnedsatta läkemedel ändras så att prisnedsättningen för läkemedel som på samma dag ordinerats av flera läkare beräknas som om recepten utskrivits av en läkare. De nuvarande reglerna för prisnedsättning på läkemedel har tillämpats sedan den 1 januari 1968. Rabatten beräknas på den sammanlagda kostnaden av samtidigt förskrivna läkemedel som inköps vid ett expeditionstillfälle. Rabatten utgör 50 procent över ett karensbelopp på 5 kr. Den del av kostnaden som överstiger 25 kr. rabatteras dock helt. Reglerna innebär att ingen behöver betala mer än 15 kr. vid ett inköp av medicin på recept som utfärdats samtidigt. Syftet med rabattreglerna är främst att ge skydd åt dem som tvingas till dyrbara inköp av medicin. Läkemedelsrabatten bör dock inte konstrueras så att den underlättar en överförbrukning av läkemedel. Det skulle lätt kunna bli följden om rabatten beräknades på recept som utskrivits av flera läkare samma dag. Med hänsyn härtill är jag inte beredd att överväga någon ändring av
Herr talman! Enligt den ordning som gäller och som statsrådet redogör för i sitt svar, vilket jag ber att få tacka för, kan alltså en läkare skriva ut recept på flera slag av läkemedel till samme patient, och denne behöver då bara betala 15 kr. av kostnaderna. Det finns emellertid personer, äldre människor och kanske i första hand långtidssjuka, som kan ha anledning att söka flera läkare och även vara i behov av läkemedel som skrivs ut av dessa läkare. De farhågor för överförbrukning som statsrådet antyder i sitt svar tycker jag inte är särskilt välgrundade. Det kan naturligtvis bero på att min tilltro till läkarnas ansvarskänsla och objektivitet är större än statsrådets; jag tror nämligen inte att läkare skriver ut läkemedel till en patient om denne inte är i behov av sådana. Eftersom äldre människor ofta dras med flera olika krämpor kan de råka i den situationen att de måste betala två eller tre gånger maximibeloppet för de läkemedel som de behöver. En läkare kan ju dessutom skriva ut flera recept på olika läkemedel — finns inte risken för överförbrukning också i det fallet?

Herr talman! Av både praktiska och administrativa skäl är det nödvändigt att knyta försäkringsgarantin till de recept som vid ett tillfälle utfärdas av en läkare. Man kan inte heller, det vill jag betona, bortse från att det i vissa fall skulle kunna uppstå risker för missbruk om man, som fru Marklund menar, beräknade rabatten på recept som skrivits ut av flera läkare samma dag. En sådan regel skulle också kunna slå mycket ojämnt, eftersom den skulle gynna dem som har lyckats få tid hos flera läkare samma dag. Jag vill slutligen fästa uppmärksamheten på att vi har helt kostnadsfria läkemedel för patienter som har vissa speciella sjukdomar; i sådana fall behöver vederbörande över huvud taget inte lägga ut några pengar.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag till ändrad lagstiftning om prästs skyldighet att förrätta vigsel. Spörsmålet om prästs vigselskyldighet hänger samman med två större problemkomplex, som för närvarande är under utredning. Jag syftar på förhållandet mellan staten och kyrkan samt på formen för äktenskaps ingående. Denna senare fråga ingår i den allmänna översyn av den familjerättsliga lagstiftningen som verkställs av 1969 års familjelagssakkunniga. Om man stannar för den lösning som antyds i direktiven, nämligen att registrering hos folkbokföringsmyndigheten skall vara det konstitutiva momentet för äktenskapets tillkomst, skapas förutsättningar för att ta ökad hänsyn till de betänkligheter mot vigselskyldigheten som har framförts från vissa håll. Frågan om ändring av nuvarande regler angående prästs vigselskyldighet bör enligt min mening inte brytas ut ur sitt större sammanhang. Någon reform är därför inte aktuell för närvarande.
Herr talman! Redan regeringsformen garanterar i den berömda § 16 medborgarnas samvetsfrihet. Det heter där följande: >»Konungen bör — — — ingens samvete tvinga eller tvinga låta — — — så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer.» Det finns i vårt land en kategori som går under namnet samvetsömma. Deras samvete förbjuder dem att göra värnplikt, och vi respekterar detta, såsom jag tycker med all rätt. Det sägs att en del av dem inte får samvetsbetänkligheter fastän de kastar sten mot ambassaders fönsterrutor. De får överallt i Stockholm klistra upp gula affischer om värnpliktvägrarveckan i maj. Det lär nämligen ibland vara just sådana personer som gör detta. Det finns dock en grupp medborgare, vilkas samvete inte respekteras på samma sätt. Under en veckas beredskapstjänst som värnpliktig på 1950 talet träffade jag i Bergslagsskogarna en präst, som jag fick mycket stor respekt för i hans egenskap av kyrkans tjänare. Han var mycket bibeltrogen och vann min högaktning på allt sätt, men det visade sig att han var lagbrytare. Jag kom redan då att börja fundera över den fråga jag nu tagit upp. Prästen hade nämligen vägrat att viga frånskilda. Sedan dess har han än en gång ställts inför domstol. Vi vet också alla att en mängd präster har kommit i konflikt med lagen. Jag tycker att detta är ett otillfredsställande förhållande. Det skrämmer bort unga män från prästkallet och försätter allvarliga och ärliga präster i en svår konflikt. Sådana präster får ofta schavottera i pressen. Vi har länge väntat på en ändring i detta avseende, vilken skulle vara välkommen. Det svar som statsrådet Geijer nu lämnat är emellertid mycket nedslående. På sätt och vis är det väl ett tecken på likgiltighet att statsrådet för mnär varande inte kan tänka sig en ändring utan sätter in frågan i ett större sammanhang. Den nämnda utredningen kan väl inte särskilt snabbt bli färdig med sitt arbete. Vore det inte möjligt att införa några interimsbestämmelser i föreskrifterna för tillämpningen av lagen under mellantiden? Det har uttalats för 10—15 år sedan både från kyrkomötet och från vissa biskopar att det skulle vara orimligt att en präst skulle bli åtalad för vägran att viga frånskilda. Nu har det ändå hänt. Lagen är alltså sådan att den måste tolkas på detta sätt. Jag vill trots allt tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag har tidigare två gånger interpellerat i samma ärende utan att få svar. Det var därför angenämt att åtminstone få de besked som nu lämnats. Jag vill dock vädja till justitieministern att överväga om det ändå inte på något sätt vore möjligt att förhindra den rad av åtal som kommer att drabba allvarliga, pliktmedvetna och präktiga kyrkans tjänare som samhällsmedborgare.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig när jag avser att tillsätta den av riksdagen år 1965 förordade utredningen angående de ideella föreningarnas beskattning.
Herr talman! Herr Enarsson har frågat mig när jag avser att tillsätta den i kanaltrafikpropositionen aviserade utredningen angående utbyggnad av Trollhätte kanal och när arbetet med fördjupning av kanalleden genom Karls grav beräknas komma till utförande. Kungl. Maj:t har nyligen uppdragit åt statens vattenfallsverk att göra ifrågavarande utredning. Uppdraget skall utföras skyndsamt.
Jag avser att under året begära Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillsätta den ifrågavarande utredningen.
I avvaktan på re sultatet härav kan jag för dagen inte svara på när beslut angående arbetena vid Karls grav kan komma att fattas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag konstatera att det var föga upplysande för mig och för de många som intresserar sig för denna viktiga sak. Kanaltrafikutredningen, som tillsattes 1961, skulle verkställa en trafikekonomisk utredning om godstransporter mellan Väneroch Vätterområdena samt Västerhavet. Denna utredning avlämnade sitt betänkande i måj 1967. Proposition med anledning härav framlades i juni 1969. Dåvarande departementschefen uttalade beträffande utbyggnaden av Trollhätte kanal att vissa ytterligare utredningar innefattande trafiklönsamhetskalkyler skulle göras, och det poängterades att detta arbete skulle utföras skyndsamt. Vi har nu kommit ett gott stycke in på detta år, och många inom det aktuella området har frågat sig hur det blir med den aviserade utredningen och med utbyggnaden av kanalen. Under riksdagsdebatten i december föregående år poängterade flera talare nödvändigheten av att arbetet härmed skulle bedrivas skyndsamt. Beträffande fördjupningen i den del av leden kom kallas Karls grav sades det i riksdagsdebatten, att om utredningsuppdraget lämnades omedelbart skulle arbetet kunna utföras under den vinter som nu har gått utan att någonting har gjorts. Industriexpansionen i hela Vänerbäckenet har varit betydande under de senaste åren, och flera omfattande projekt är igångsatta, men det råder oro i området, och man frågar sig om det förhållandet att kanalen är alldeles för grund skall komma att leda till att ex pansionen avstannar och att projekt som planerats inte kommer till utförande. Det var detta som utgjorde bakgrunden till min fråga. Det verkliga nålsögat är just leden genom Karls grav, där segeldjupet är helt otillräckligt för nuvarande tonnagestorlek. Frågan om att fördjupa leden var uppe redan på 1950-talet, och då gjordes det ett flertal uppvaktningar i ärendet. År 1959 erhölls vattendomstolens tillstånd — som nu har förnyats — att utföra arbetet, och det fanns även medel anslagna, men då lades arbetena på is för att en utredning skulle göras. Nu har frågan utretts så mycket att jag tycker det är på tiden att kanalarbetena kommer till utförande, i första hand då i det nålsöga jag har nämnt, alltså genom Karls grav. Det är min förhoppning, herr statsråd, att det arbetet verkligen igångsättes med största skyndsamhet. Det är många människor som förväntar sig det.

Herr talman! Herr Nygren har frågat mig om jag anser att den av statens järnvägars generaldirektör nu offentliggjorda omorganisationsplan inom SJ — centralt, regionalt och lokalt — överensstämmer med samhällets krav på en god trafikservice, regeringens strävan att motverka koncentration till vissa orter av statlig företagsamhet samt den berörda SJ-personalens krav på anställningstrygghet. Mot bakgrund av utvecklingen inom SJ och strukturförändringarna i nä ringslivet och samhället som helhet har SJ funnit det motiverat att se över den nuvarande centrala och regionala organisationen. Efter slutförandet av detta arbete — som SJ bedriver i nära kontakt med representanter för personalorganisationerna — kommer SJ att lägga fram sina förslag för Kungl. Maj:t. Vid prövningen härav kommer självfallet bl.a. trafikoch lokaliseringspolitiska synpunkter att beaktas och vägas mot mera direkta järnvägsintressen. Det finns därför inte anledning att nu gå närmare in på hur regeringen kommer att bedöma dessa frågor.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Min fråga föranleddes närmast av den bestämda uppfattning jag fick av SJ-chefens förslag till ny organisation för SJ, nämligen att organisationen i långa stycken stod i direkt strid mot regeringens lokaliseringspolitiska strävanden. De indragningar av driftsenheter som SJ-chefen föreslår skulle komma att drabba många sysselsättningssvaga områden, och den försämring av SJ:s trafikservice som omorganisationen otvivelaktigt kommer att leda till skulle också få klart negativ verkan i stora delar av norra stödområdet, dit regeringen nu energiskt försöker locka industri och annan sysselsättningsskapande verksamhet. Däremot innebär SJ-chefens förslag inte någon preciserad plan för utlokalisering från Stockholm av SJ-verksamhet, vilket kommunikationsdepartementet hemställde om i skrivelse till SJ så sent som i september månad i fjol. Jag frågar mig: Är det SJ:s svar på en regeringsvädjan? För mitt hemlän Västerbotten skulle den föreslagna indragningen av SJ-enheten i Umeå få svåra följder. Förutom att 87 arbetstillfällen skulle gå förlora de i ett område, där vi slåss till det yttersta för att få minsta lilla tillskott av sysselsättning åt arbetslösa människor, skulle SJ:s betydelsefulla transportservice också gå förlorad. Stora delar av vårt läns lokaliseringsområde skulle få 50 mil eller längre till SJ:s marknadsföringsoch transportservicecentrum. Dessutom skulle indragningen säkert ganska snart få svåra återverkningar på SJ-verksamheten, bl.a. i Vännäs, med ty åtföljande personalförflyttningar. Detta är orsaken till den oro över SJ chefens förslag som jag velat markera med min fråga. Rationaliseringar inom statliga verk kan vara nödvändiga, men jag anser att de inte får stå i strid mot samhällssatsningar på andra områden, och de bör vara bevisligt ekonomiskt försvarbara. Till sist vill jag också påminna statsrådet om att den personal i Umeå, som nu hotas av arbetsplatsindragning, så sent som för fem, sex år sedan var föremål för en tvångsförflyttning i en då genomförd SJ-omstöpning. De människorna har nättopp hunnit rota sig i Umeå, men de har skaffat sig egna hem, och deras anhöriga har fått jobb, barnen har fått skolchanser o.s.v. Nu får de via TV besked om att en ny omflyttning stundar. Det anser jag motivera min andra undran, om personaltryggheten för denna grupp SJ-anställda.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig när och hur jag med anled ning av den senaste oljetankerolyckan tänker vidta snabba och resoluta åtgärder för att förbättra sjösäkerheten. Proposition angående riktlinjer för bl.a. lotsningsverksamheten har förelagts riksdagen. I denna proposition redovisas åtgärder som syftar till att förbättra sjösäkerheten bl.a. med avseende på tankfartyg. I övrigt förutsätter jag att sjöfartsverket vidtar de åtgärder som kan finnas motiverade med anledning av haveriutredningen kring den åberopade oljetankerolyckan i Stockholms skärgård eller som av andra skäl är erforderliga från säkerhetssynpunkt.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. När som helst drabbas Stockholms skärgård av en oljekatastrof — det var ett uttalande som Lotsförbundets ordförande gjorde för 17 månader sedan i en intervju i Aftonbladet. Detta uttalande väckte kritik på visst håll. Tyvärr inträffade katastrofen för någon tid sedan i Stockholms skärgård i närheten av Vaxholm. Det var 70 000 liter tjockolja som läckte ut vid en fartygskollision, och vi vet ännu inte vilka konsekvenser det skall bli av detta. Det var för några veckor sedan som jag ställde frågan i anslutning till att kollisionen inträffat. Under tiden har regeringen framlagt ett förslag beträffande lotsorganisationen m.m. Jag övervägde att dra tillbaka frågan, då jag fann så mycket positivt i departementschefens uttalande i propositionen. Men en del saknade jag som gällde just sjösäkerheten, och därför tänkte jag att frågestunden kunde utgöra ett tillfälle för kommunikationsministern att lämna kompletterande informationer om eventuellt fortsatt arbete när det gäller just sjösäkerheten. k I viss mån har jag också fått ytter ligare informationer i svaret, vilket jag sätter värde på. Det får vi väga in i vårt arbete att nu framlägga kompletterande förslag i form av motioner. Jag tänker särskilt på anmälningsplikt för fartyg som ger sig in i vissa farleder, jag tänker på enkelriktning i en del farleder, jag tänker på speciella bestämmelser när det gäller gång under mörker och jag tänker på skyldighet att ha radio. Men detta får vi väl, herr talman, återkomma till när propositionen skall behandlas.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill medverka till att telefonkatalogens Stockholmsdel dels utkommer snabbare efter det att uppgifterna lämnats, dels förses med postnummer för varje abonnent och dels utformas så att alla abonnenter i Stockholmsdelen kommer i bokstavsordning oavsett riktnummer. Beträffande tiden för utgivningen vill jag nämna att telefonkatalogens Stockholmsdel omfattar över 3 600 sidor och innehåller uppgifter om ca 700 000 abonnenter. Katalogupplagan är ungefär 1 miljon exemplar. Varje år ändras uppgifterna för ca 40 procent av abonnenterna. Många ändringar är omfattande och därför tidsödande att behandla. Detta förklarar den tid som erfordras för att framställa en ny katalog. Televerket undersöker för närvarande möjligheterna att förkorta tiden genom att övergå till datastyrd fotosättning av katalogen... Om denna me tod genomförs kommer framställningstiden att kunna förkortas väsentligt. Beträffande frågan om lämpligheten att förse telefonkatalogen med postnummer för varje abonnent vill jag framhålla följande. Att införa postnummer för varje abonnent skulle medföra betydande kostnader. Hela katalogen måste då sättas om, vilket enbart för Stockholmsdelen skulle innebära en engångskostnad på ca 2 miljoner kronor. Dessutom skulle uppstå årliga merkostnader av samma storleksordning enbart för Stockholmsdelen. Postnummer i kataloguppgifterna för de enskilda abonnenterna skulle medföra en hel del nackdelar genom att katalogernas omfång då skulle öka så att katalogerna bleve otympligare att hantera. Dessutom skulle genom katalogernas tillväxt uppdelningen på flera band påskyndas samt framställningstiden ytterligare förlängas. Vidare skulle risken för förväxlingar mellan telefonnummer och postnummer öka, om uppgift beträffande postnummer infördes för varje abonnent. När postnumren infördes av postverket våren 1968, överenskoms därför mellan postverket och televerket att förteckningar över i varje katalogdel ingående postnummer skulle införas 1 början av telefonkatalogen. En ordning som innebure att alla abonnenter i Stockholmskatalogen komme i bokstavsordning oavsett riktnummer skulle medföra, att man ginge ifrån den för hela landet nu gällande principen att varje automatiserat riktnummerområde bildar en egen avdelning i telefonkatalogen. Fördelarna med det nuvarande systemet är bl.a. att dyrbart utrymme sparas genom att riktnummer inte behöver upprepas för varje abonnent och att de stora grupperna abonnenter med mera vanligt förekommande namn geografiskt uppdelas på ett sätt som gör det lättare att finna dem i katalogen. För att ytterligare underlätta sökandet är i början av varje katalogdel en karta införd med de olika riktnummerområdenas gränser angivna samt en adressförteckning, av vilken — då abonnentens bostadsort eller postadress är känd — telefonadressen lätt kan utlä Sas.

Herr talman! I det samhälle där jag bor har vi fortfarande inte fått 1970 års telefonkatalog; i varje fall hade vi det inte när jag åkte hemifrån i morse. Vi använder 1969 års telefonkatalog med uppgifter som lämnades i september 1968 och alltså är över ett och ett halvt år gamla. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Även om jag förstår att det är mycket arbete med Stockholmsdelen av telefonkatalogen, föreställer jag mig att med en bättre organisation och ett vidgat utnyttjande av tillfällig personal borde det gå att få en förbättring. Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tolkar det som positivt när det gäller första frågan och väntar mig alltså en förbättring, d.v.s. snabbare utgivning. När det gäller de andra två punkterna är svaret tyvärr inte lika positivt. Postverket önskar att enskilda, företag, organisationer och andra skall införa postnummer i sina register av olika slag. Men televerket, som är ett statligt verk, vill inte göra det. Det är annars den åtgärd som mer än någon annan skulle underlätta för allmänheten att tillämpa postnummersystemet. När man påstår att allmänheten inte skulle kunna skilja på postnummer och telefonnummer tror jag att man underskattar både allmänheten och dem som utformar telefonkatalogen. Tidigare frågeställare i detta ärende har påpekat att systemet med postnummer ju skall innebära en rationalisering för postverket och göra dess arbete effektivare. Då gör väl postverket vissa besparingar. Skulle inte de kunna användas bl.a. för att göra det lättare för allmänheten att hantera systemet? Och hur går det om man inte gör det tillräckligt lätt att få tag i postnumren, så att en del därför inte använder dem? Blir det inte då kostnader för postverket? Vad gör man med de försändelser som saknar postnummer? Skall man vägra att befordra dem i framtiden? Som katalogen nu är uppställd kan man få slå på flera olika ställen innan man hittar en person. Om man skall ringa till en person som i likhet med kommunikationsministern och mig bor i Rotebro, kan man få slå på inte mindre än fyra olika ställen i telefonkatalogen innan man hittar vederbörande. Ännu värre är det naturligtvis om man bara vet att en person bor i en förort någonstans — då kan man få slå på upp till tio olika ställen. Tidigare stod abonnenterna i Södertälje för sig, Stockholm för sig och övriga områden tillsammans i ett avsnitt. Den uppställningen har man nu gått ifrån, vilket jag uppfattar som en försämring. Gjordes det någon undersökning om hur folk ville ha telefonkatalogen innan denna ändring infördes? Jag förstår att mitt förslag kan påverka omfånget, men även här tycker jag att uppgifterna är något vaga. Finns det någon uppgift om vilken betydelse den här uppdelningen har för omfånget? Att man skulle gå ifrån en princip som gäller för övriga delar av landet tycker jag inte är så anmärkningsvärt — Storstockholm inklusive förorterna är ju ett sammanhängande område, och därför kan det vara motiverat att ha andra principer här än i övriga delar av landet.
Herr talman! Jag vill svara mycket kortfattat på de direkta frågor som herr I mitt svar nämnde jag att vid en övergång till datastyrd fotosättning av katalogen kommer framställningstiden att kunna förkortas väsentligt. Jag kan komplettera den upplysningen med att det kan röra sig om en förkortning på ett par månader. Katalogleverantören kommer vidare att öka bindningskapaciteten, vilket kommer att medföra en viss uppsnabbning av utgivningen. Vi kommer inte ifrån att det i övrigt är en kostnadsfråga. Totalkostnaden för utgivningen av alla Sveriges telefonkataloger är 40 miljoner kronor för närvarande, varav enbart på Stockholmsdelen faller ca 15 miljoner kronor. Det innebär alltså en exemplarkostnad av 15 kr. Med hänsyn till de stora kostnader som det är fråga om är det väsentligt från ekonomisk synpunkt att på allt sätt rationalisera utgivningen och inte vidta fördyrande ändringar, om inte mycket starka skäl talar för sådana. Jag vill på nytt påpeka att t.ex. en ändring på så sätt att postnummer sätts ut för alla abonnenter enbart för Stockholmsdelen skulle innebära en merkostnad första året på ca 4 miljoner kronor och därefter en merkostnad på 2 miljoner kronor per år. Vad sedan gäller frågan om hur abonnenterna skall vara uppställda i katalogen vill jag konstatera att fram till 1967 var de i vissa riktnummerområden i Stockholmsdelen sammanförda i en avdelning. Med hänsyn till de olägenheter som enligt kundernas uppfattning vidlådde ett sådant system och som jag också har relaterat i mitt svar Övergick man 1967 till den nuvarande ordningen med en avdelning för varje riktnummerområde.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att man måste lägga ekonomiska synpunkter på denna fråga. Det uppstår emellertid kostnader inte bara för statsverket utan också för alla dem som skall tillämpa postnummersystemet — de måste ofta ägna mycken tid åt att leta reda på postnumren. Postverket vill ju att andra som har register av olika slag skall införa postnummer där; då kan man fråga sig varför inte postnumren införes i det viktigaste registret, det som är mest använt. De vinster som postverket gör genom förbättrade möjligheter till sortering borde väl komma allmänheten till godo på det sättet att man får en bättre service. Det är naturligtvis en viss hjälp att postnummer finns angivna i början av telefonkatalogen, men jag undrar hur många människor som känner till detta. Jag har gjort en egen och helt ovetenskaplig >undersökning», och har hittills inte funnit någon person som har känt till att det finns postnummer i telefonkatalogen. Det torde bero på att de inte har läst telefonkatalogen så noga. Man kunde möjligen inrätta sig efter detta och genom en ruta eller liknande på katalogens framsida göra människor uppmärksamma på att det finns postnummer i telefonkatalogen. Under nuvarande förhållanden tror jag man lika gärna skulle kunna ta bort de aktuella sidorna ur telefonkatalogen. Jag vill fråga statsrådet: Ni säger att kunderna uppfattade det som en olägenhet då avdelningen »Övriga områden» tidigare omfattade flera olika riktnummer. Har man verkligen genomfört någon undersökning bland konsumenterna som visar att dessa vill ha katalogen för Storstockholm, såsom nu är fallet, uppdelat på elva delar? Man riskerar alltså att få leta på elva olika ställen, om man inte känner till vilken adress en person har, och om man känner till adressen kan man i varje fall tvingas leta på fyra ställen. Om en sådan undersökning har gjorts, vore det intressant att få veta vad den säger om konsumenternas uppfattning. Jag noterar slutligen med tillfredsställelse än en gång kommunikationsministerns uttalande att en snabbare utgivning kan komma till stånd om man övergår till fotosättning. Jag vill verkligen understryka att det i så fall är många som hoppas att denna omläggning blir av. Vore inte en sådan omläggning ett lämpligt tillfälle att också införa postnummer i telefonkatalogens adressangivelser? Jag tror man får räkna med växande krav på att postnumren skall anges i telefonkatalogen.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att förhindra att statsmedel används för att vid riksutställningar som är Ööppna för allmänhet, inklusive skolungdom, inslag förevisas av obscena bilder och texter samt mot enskilda personer kränkande framställningar. Riksutställningar är en av 1965 års museioch utställningssakkunniga bedriven försöksverksamhet med syfte bl.a. att pröva förutsättningarna för en utvidgad användning av olika former av utställningar i bildningsarbetet och kulturlivet. I denna av statsmedel betalda verksamhet bör konstnärer och andra medverkande kunna arbeta med samma frihet från politisk styrning som gäller för andra mer fast etablerade institutioner för bildningsarbete och konstnärlig framställning. Självfallet åvilar det dock styrelser och chefer ansvar för att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer. Genom tryckfrihetslagstiftningen och annan lagstiftning bereds enskilda visst skydd mot eventuella tillfälliga miss grepp i kulturinstitutionernas arbete. Kritik genom pressen och andra opinionsformer är i övrigt det bästa korrektivet om en kulturinstitution i politiska frågor eller smakfrågor intar alltför ensidig eller extrem position.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag tycker att det är intressant och i viss mån positivt. Jag vet inte om herr statsrådet har sett den utställning, 11 unga bildmakare, som närmast ligger bakom min fråga. Jag har gjort ett besök hos Riksutställningars lokaler och har fått en ganska positiv inställning till den verksamhet som där bedrivs genom olika utställningar. Det finns emellertid vissa beklagliga undantag. Det är möjligt att vi kanske t.o.m. är överens om vilka dessa undantag är. Statsrådet talade ju om tillfälliga missgrepp i detta sammanhang. Jag syftar bl.a. på Sköna stund, sonr tidigare debatterats mycket flitigt i pressen och även här i riksdagen. Utställningen har framför allt kritiserats för utrerad politisk vänsterpropaganda. Den andra plumpen i protokollet utgör enligt min uppfattning delar av utställningen 11 unga bildmakare. Även på denna utställning förekommer vänsterpropaganda, men denna lämnar jag nu därhän. Det är inte den jag i detta sammanhang vill ta upp. Vad jag främst reagerar mot är det ovanligt osympatiska och smaklösa snusk, som förekommer t.ex. på en affisch vilken föreställer en klumpigt målad dam sittande på en toalett med ett par neddragna solkiga kalsonger och läsande en aftontidning. På väggarna omkring henne är det fullt av pornografiska teckningar och ord och uttryck av de grövsta slag. Jag har med mig den affischen här.. Jag var litet tveksam huruvida jag skulle visa den; jag tyckte inte att det riktigt passade att göra det här i kammaren, även om riksdagsledamöterna kanske är tillräckligt härdade, sedan nu t.o.m. Riksdagens konstklubb har förfallit till att visa ren pornografi. Jag skall emellertid be att få överlämna affischen till statsrådet för mera internt studium, om statsrådet inte har sett den tidigare. Ett annat inslag som man också har all anledning alt reagera mot i denna utställning är en bild av en av våra partiledare, som förevisas sedan han skjutit en ASEA-arbetare och efteråt trampar på honom. En annan teckning föreställer Wallenberg i »lånta fjädrar» och därefter helt naken. Jag vill fråga om utbildningsministern tycker att det är riktigt att med statsmedel visa sådana personligt grovt kränkande framställningar. Anser inte också statsrådet som jag att det föreligger uppenbar risk för att skolungdom, som besöker dessa utställningar därför att det ingår i den obligatoriska teckningsundervisningen, kan ta själslig skada av att se sådant och att de kan förledas och påverkas i sin tankevärld?

Herr talman! Jag tackar herr Hedin för att han förser mig med kulturellt material av detta slag. Jag har dock själv varit på Riksutställningar och har därför haft tillfälle att ta del av den mycket omfattande verksamhet som där bedrives. Beträffande den senare delen av herr Hedins inlägg vill jag hänvisa till vad jag sade i svaret, nämligen att det allmänna skydd man kan ge måste utgå från de lagar som gäller, främst tryckfrihetslagstiftningen men även viss annan lagstiftning. Någon form av censur från den politiska myndighetens eller den ansvarige departementschefens sida kan det däremot aldrig bli tal om — för den händelse det var det som före svävade herr Hedin — vare sig på detta område eller när det gäller några andra av de många kulturaktiviteter som staten stöder med omkring en kvarts miljard kronor. Att meningarna om dessa ting är delade framgår också av att Riksdagens konstklubb i förbifarten fick sig en släng för att den visar pornografiska alster. Det tyder på att vi inte ens i denna kammare skulle kunna komma överens om vad som är god konst och vad som inte är det. Jag tycker att just det exemplet visar att det är utomordentligt klokt av våra politiker att inte försöka utöva någon form av censur. Vad vi i det fallet kan göra är att utse de ansvariga styrelser som leder denna verksamhet och se till att de följer de allmänna riktlinjer och principer som riksdagen har dragit upp. Jag tror, herr Hedin, att det skulle vara utomordentligt olyckligt om vi därutöver försökte blanda oss i institutionernas verksamhet.
Herr talman! Jag vill fråga vad statsrådet menar med det som står i svaret. »Självfallet åvilar det dock styrelser och chefer ansvar för att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer.» Det vore intressant att få höra det. Jag har ännu inte fått något besked på den punkten. Jag har i detta fall inte åsyftat någon censur, utan jag har frågat vilka åtgärder statsrådet ämnar vidta för att förhindra att sådana missgrepp som jag pekat på göres i framtiden. Ett sådant förebyggande skulle naturligtvis kunna åstadkommas genom vissa fastställda riktlinjer. De riktlinjerna har kanske inte varit tillräckligt klara hittills. Vi har helt nyligen fått en lagrådsremiss — som utbildningsministern har varit med om, förmodar jag — som gäller ändring i lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet.

En del remissinstanser har ansett att bestämmelsen borde slopas helt och hållet. Men justitieministern anser att tillräckliga skäl inte föreligger för att ändra paragrafen. Jag tycker att detta exempel är analogt med utställningarna. Man visar detta material för bl.a. skolungdomsklasser som kommer till utställningarna — skolungdomarna kan inte gärna hindras från att se på allt som där finns, och det blir sanktionerat på ett alldeles speciellt sätt. Därför skulle jag vilja fråga om statsrådet anser att man mot bakgrund av det ställningstagande som regeringen nu gjort i tryckfrihetsfrågan ändå inte borde ge vissa anvisningar till dem som svarar för Riksutställningar för att undvika att sådana här missgrepp görs i framtiden. Det finns ingen anledning, tycker jag, att på något sätt jämföra vad Riksdagens konstklubb har gjort och vad som har skett på riksutställningarna. Det är helt olika publik man vänder sig till.

Herr talman! Att säga att vi vänder oss till olika publik var väl ändå, herr Hedin, att ge sig ut på ett sluttande plan. Inte skall vi riksdagsmän utsätta oss för värre faror eller hemskheter än andra grupper i samhället — därvidlag får vi nog försöka hålla oss till samma principer. Herr Hedin frågade vad som menas med fastställda riktlinjer. Ja, det är de eventuella beslut eller grundsatser som kan ha lagts fast i riksdagsbeslutet, och det är de eventuella tilläggsbestämmelser som kan finnas i Kungl. Maj:ts beslut. När det gäller detta konkreta område rör det sig om en försöksverksamhet, varigenom vi får tillfälle att på grundval av några års erfarenheter besluta om en mera definitiv utformning av verksamheten. Jag vill alltså inte nu binda mig för hur verksamheten skall utformas. Jag vill bara allmänt säga att riksutställningars verksamhet och vår attityd till den rimligen måste präglas av samma öppenhet och samma möjligheter till frihet i skapandet som när det gäller teaterverksamhet och annan kulturell verksamhet. Det har kanske inte överallt trängt igenom, men den grundläggande principen måste med all möjlig skärpa slås fast.
Herr talman! Jag tycker det är stor skillnad mellan vad som kan visas för riksdagsmän och andra äldre personer och vad som lämpligen kan visas för skolungdom. Och det är i stor utsträckning skolungdom — hela klasser — som kommer och ser på Riksutställningars visningar ute på landsbygden. För att något ange min inställning till konsten skulle jag i kammarens protokoll vilja läsa in och ansluta mig till vad förre chefen för Arbetarrörelsens arkiv, fil. dr Tage Lindbom, nyligen uttalat i Svenska Dagbladet i svaret på en av tio frågor. Han säger: »När konstnärerna förlorade förbindelsen med sin andliga ursprungskälla, som är skönheten som absolut översinnlig verklighet, så började den sekularisering som består i att exploatera de sinnliga skönhetsvärdena: naturen, männi skokroppen och människosjälen. När allt detta snart nog är uttömt har man som estetiskt retelsemedel endast ett till buds: skönhetens motsats, fulheten. Och när man tar fram det fula, det sjuka och perversa och lyfter fram det som konst, innebär detta att man har förhärligat det. Invändningar besvaras med att ”om det bara är konst är det legitimerat och förlåtet”. Snusk, brott, perversioner, allt blir förlåtet om det kan klädas i konstnärlig dräkt. Det till och med förhärligas och belönas med statsstipendier.» Jag delar i mycket stor utsträckning dessa åsikter, och jag tycker att en del av det som visats på den senaste utställningen gott kan hänföras till det dr Lindbom skrivit. Till slut skulle jag som exempel på hur jag ser på hela denna fråga vilja läsa följande enkla, travesterade poem: Strunt är strunt och snusk är snusk, om än i statlig riksutställning. Våld, fula ord och annat rusk bör ej få sanktionerad ställning.

Herr talman! Fru Marklund har frågat om jag vill upplysa om regeringen har för avsikt att inför eldningssäsongen 1970/71 fatta beslut om ytterligare sänkning av den högsta tillåtna svavelhalten i eldningsolja och vilken tidsplan regeringen ämnar följa för att uppnå nämnda begränsning till en viktprocent. På uppdrag av regeringen har naturvårdsverket kommit in med förslag till plan för den fortsatta nedtrappningen av svavelhalten. Förslaget har remiss behandlats. Beredningen av ärendet pågår inom jordbruksdepartementet, och regeringens ställningstagande kan väntas inom den närmaste tiden.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
När kamrarna behandlade ärendet godkändes det första steget i naturvårdsverkets tidsplan, d.v.s. en begränsning av svavelhalten i eldningsolja till 2,5 viktprocent. I det förslag till fortsatt nedtrappning av svavelhalten som jordbruksministern nu hänvisar till begär naturvårdsverket en sänkning av den högsta tillåtna svavelhalten i ett steg — senast till eldningssäsongen 1972/73 — till 1 procent i storstadsområden och senare också i andra städer. Det var framför allt detta som föranledde min fråga. Jag ville att jordbruksministern skulle ge sin syn på möjligheten att redan inför nästa eldningssäsong påbörja detta arbete och ta första steget i sänkningen för att så småningom nå det mål som naturvårdsverket rekommenderar. De motiv som naturvårdsverket har anfört för en sänkning är desamma i dag som tidigare. Kanske har den sammanställning som naturvårdsverket redovisar i sitt förslag ännu mera stärkt dessa motiv. Den ger nämligen vid handen att de svenska riktvärdena för en tolerabel halt av svaveldioxid i utomhusluft har överstigits i 11 av 24 undersökta tätorter. Dessa undersökningar har också visat att det är möjligt att uppnå en påtaglig förbättring av de nuvarande förhållandena genom användning av eldningsolja med låg svavelhalt. Jag vill därför sluta med att uttala den förhoppningen, att det ställningstagande av regeringen som inom kort kan väntas skall gå i den riktning som naturvårdsverket anger.
Herr talman! Jag kommer i det förslag som jag lägger fram i regeringen att betrakta naturvårdsverkets förslag som ett absolut minimiprogram. Jag hoppas att fru Marklund är nöjd med det svaret.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ett centralt fotoregister upprättas för försökshundar och att sådana regler införs att all uppköpsverksamhet då det gäller hundar och andra djur till försöksverksamhet blir en statlig angelägenhet utan vinstintresse. Antalet försökshundar beräknas år 1970 till närmare 5 000. Möjligheterna att utnyttja ett centralt fotoregister kan väntas bli relativt begränsade. Kostnaderna för fotografering och registrering av hundarna i enlighet med herr Werners förslag kan vidare beräknas bli rätt betydande. Veterinärstyrelsen har för att öka möjligheterna att identifiera stulna djur i stället förordat ett system med örontatuering och registrering av hundar. Tills närmare erfarenhet vunnits av detta system finns enligt min mening inte grund för ytterligare statliga initiativ på området. Vad gäller herr Werners andra fråga vill jag nämna att försöksdjursuppfödning vid förenade fabriksverken i Åkers Styckebruk har påbörjats i fråga om bl.a. katter, kaniner och marsvin. För hundar kan möjligen en uppfödning i mycket begränsad skala komma i gång i år. Tills vidare har universitetskanslersämbetets försöksdjurskonsulent och försöksdjursassistenterna i universitetsstäderna gått in för att anskaffa försöksdjur från kontraktsbundna svenska uppfödare, vilkas kennlar måste vara godkända av hälsovårdsnämnden enligt djurskyddslagen. Många institutioner och privata läkemedelsfabriker importerar hundar från kennlar i Danmark som specialiserat sig på uppfödning av djur för försöksändamål. De åtgärder jag nu nämnt är enligt min mening för närvarande tillräckliga.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
Tidningarna återkommer ständigt och jämt till problemet med de stulna katter och hundar som på goda grunder befaras hamna på experimentbordet. Djurskyddsorganisationerna, i synnerhet Djurens vänner i Malmö med dess energiska riksordförande fru Britt Lindström, har uppenbara belägg för det skumma >»hundträsk> som beklagligt nog finns, särskilt i Skåne. Överbelastningen hos polisen gör att man har föga tid att ägna sig åt djurstölder, och det har därför helt ankommit på de enskilda djurägarna att försöka spåra upp försvunna djur. Har dessa djur hamnat på någon vetenskaplig institution är detta en i det närmaste hopplös uppgift med tanke på de många statliga, kommunala och enskilda institutioner som kan kom ma i fråga — bara i Stockholm räknar man med ett 20-tal. Vore karantäntiden längre än sju dagar — åtminstone tio eller tolv dagar — skulle möjligheten att spåra upp dem vara något större. I detta avlånga land är det sannerligen inte lätt för en person i Skåne eller Norrland att söka rätt på ett djur som har hamnat i någon djurbox i Stockholm eller Uppsala. Vore inte en förlängning av karantäntiden en rimlig åtgärd? Försöksdjursassistenterna Arne Österman och K.-G. Roos vid Karolinska institutet har tvivelsutan stor erfarenhet av denna verksamhet, eftersom man enbart där årligen köper ca 2 000 hundar för försök. Arne Österman menar att en central uppgiftsstation med fotoregistrering skulle vara effektiv, och den kunde ordnas i samband med en central upphandlingsstation i Stockholm, dit allmänheten omedelbart kunde vända sig för att söka något försvunnet djur. Det är klart att detta kostar pengar, men med tanke på att man har utlägg för 200 —250 kr per hund skulle en fotoregistrering dra med sig en procentuellt ganska blygsam kostnad. Det är också förvånande att institutionerna inte har ålagts att köpa endast hundar med skattekvitto. Då skulle det gå snabbt och exakt att identifiera djuren i inköpsjournalen. Därtill skulle detta system bidra till att allt fler hundar blev anmälda till kommunernas hundregister, och det skulle betyda mer skattepengar till kommunerna. Inköpsjournalen på institutionen skulle naturligtvis också uppta namnet inte bara på säljaren utan också på dennes fångesman. Statsrådet hänvisar till att universitetet har försöksdjursassistenter, som under universitetskanslersämbetets försöksdjurskonsulent har att svara för upphandling m.m. Detta låter bra men det är, herr statsråd, en sanning med stor modifikation. Vi har ingen försöksdjursassistent i Umeå och vi har helt nyligen fått en sådan i Uppsala. Det har annonserats om en sådan tjänst i Lund, men jag fick vid ett samtal med institutionschefen där i dag det beskedet att man inte hade råd att besätta tjänsten. Det brister alltså en del i detta avseende. Det är ju till liten glädje både för hundar och för djurägare om assistenten bara finns på papperet. Det forskas dessutom inte bara vid universiteten utan även vid många läkemedelsfabriker. Den nu florerande smyghandeln med djur skulle säkerligen snabbt avta, om staten förordnade legaliserade uppköpare eller statliga upphandlare med fast lön. Hade säljaren därtill skyldighet att legitimera sig, att presentera skattekvitto för hundar och att uppge eventuell fångesman, skulle en sanering snabbt kunna komma till stånd. Statsrådet anför att antalet försökshundar 1970 beräknas till närmare 5000. Efterfrågan på experimentdjur är ständigt stigande. Djurens Vänner beräknar att denna siffra kommer att stiga med 50—100 procent. De nyligen införda karantänbestämmelserna för djur från Danmark kommer självfallet att ytterligare öka efterfrågan på hemmamarknaden. Statsrådet nämner förenade fabriksverken i Åkers styckebruk, som först i höst kommer att leverera ett ringa antal försöksdjur. Detta innebär alltså inte någon lösning inom rimlig tid. Det låt-gå-system som nu tillåtes är helt otillfredsställande ur många synpunkter. Det inbjuder uppenbarligen till kriminell verksamhet. Försöksdjursassistenter och forskare är medvetna om att de i många fall — siffran 10 procent har nämnts — laborerar med stulna djur. Detta måste vara djupt otillfredsställande. Det hjälper inte att man, såsom statsrådet säger, vid universiteten gått in för kontraktbundna svenska uppfödare. Behoven är så stora att man får acceptera det utbud som förekommer. Så ofta som djurstölderna påtalas i pressen, ibland med mycket öppenhjärtiga intervjuer med uppköpare och återförsäljare, kan forskarna inte vara omedvetna om att de mot sin vilja måste laborera med tjuvgods i åtskilliga fall. Här föreligger verkligen snudd på konflikt med häleriparagrafen, d.v.s. brottsbalkens 9 kap. 7 §, där det heter: Till detta har man blivit nödd och tvungen på grund av den otillräckliga kontroll som staten ordnat för sina institutioner. Man bagatelliserar ofta djurvännernas synpunkter — ibland också i denna kammare. Jag vill inte påstå att statsrådet har gjort det nu, men det är värt att notera att många kattoch hundägare inte bara är motståndare till brottslighet utan också till de plågsamma djurförsök som lagen tillåter. Det är ganska naturligt att det för dem som i sitt husdjur har funnit en kär vän — kanske den enda riktigt pålitliga — kan innebära en mycket stor sorg att bli berövad denna vän. Risken att djuret därtill hamnar på vivisektionsbordet måste för många förklarligt nog kännas helt outhärdlig. Jag tycker som sagt att man bättre än vad som skett borde sätta in åtgärder på detta område.
Herr talman! Herr Werners första fråga gällde om jag var beredd att medverka till inrättandet av ett centralt fotoregister. Herr Werner tror att man med ett sådant register skall kunna komma till rätta med alla problem och att det sedan inte behöver inträffa att en hundeller kattägare blir frånstulen sitt djur. Som framgår av mitt svar tror jag inte på metoden med ett centralt fotoregister, och jag har goda skäl för det. Min uppfattning därvidlag delas av många andra, som också har funderat över denna sak. Vad jag däremot tror på är den metod som veterinärstyrelsen varmt förordar och som man även inom hundägarorganisationerna har «diskuterat, nämligen Öörontatuering på hundarna. Därigenom får varje hund sin länsbokstav och sitt nummer intatuerat i örat, och det tar bara tio minuter att få reda på om en utbjuden hund är stulen eller inte. Det är ganska underligt att djurägarna, som älskar sina djur så varmt, inte utnyttjar den möjligheten som därmed erbjuds dem. Kan herr Werner tala om för mig varför man i hans hemlän i så ringa utsträckning har utnyttjat den möjligheten att på ett effektivt sätt skydda sina kära djur? Detta att med örontatuering märka alla djur är enligt min mening den bästa metoden. Statsmakterna har inte varit ointresserade av den fråga vi diskuterar. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det har anslagits medel för anställande av försöksdjursassistenter både i Uppsala och i Lund. Det är alltså fel när herr Werner säger att man inte kan anställa sådana assistenter därför att medel saknas. Vi har anvisat medel för ändamålet. När vi inrättade försöksdjurskonsulenttjänsten och nu bygger ut organisationen med försöksdjursassistenter, så är det ett led i vår strävan att sanera förhållandena. Visserligen har vi inte nått ett helt tillfredsställande resultat, men man är på rätt väg. Det bör också påpekas att forskarna inte behöver känna sig frestade att köpa billiga katter och hundar, ty medicinska forskningsrådet anvisar medel, så att man kan köpa djur som blivit uppfödda på ett ställe där vi har kontraktuppfödning. Det är en verksamhet som bedrivs vid sidan av den staten driver i Åkers styckebruk. Vi har kontraktbundna uppfödare, som är beredda att sälja hundar eller katter för dessa ändamål. Jag vill alltså ha sagt att herr Werners förslag om inrättande av ett fotoregis ter inte leder till det resultat som eftersträvas. Det gör däremot den metod som veterinärstyrelsen erbjuder men som hundägarna tyvärr i så ringa utsträckning har utnyttjat.
Herr talman! När jag nu lägger mig i detta meningsutbyte gör jag det för att understryka att allting inte är väl beställt. Därför är jag också litet besviken över vad statsrådet skrivit i slutet av sitt svar, att han för närvarande inte överväger några ytterligare åtgärder. Det enda riktiga i detta fall är enligt min mening att staten bedriver egen djuruppfödning. Det har man också börjat med nu, och det är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att den verksamheten kommer att skjuta fart ordentligt och att uppköp av djur åtminstone tills vidare göres från etablerade uppfödare, givetvis godkända av hälsovårdsnämnderna och gärna också auktoriserade. Den metod med örontatuering som jordbruksministern rekommenderade är ju liksom något som kommer in i efterhand för att göra en kontroll när olyckan har skett och minska olyckans vidd. Det kan i och för sig vara bra, men det är ju ännu bättre om olyckorna kan förhindras. Det skulle kunna åstadkommas om man helt uteslöt uppköpen, från vem det vara månde. Det är där tragedierna uppkommer. Ty det blir tragedier — som herr Werner alldeles riktigt skildrade — i hemmen när man blivit av med en hund eller en katt som varit en familjemedlem. Detta är allvarligt, och samhället borde med all kraft gripa in för att förhindra sådana tragedier. Jag tycker det är underligt att statliga institutioner köper djur av vem som helst. Och den aspekt som intresserar mig mycket är just den som herr Werner var inne på. Jag kan fatta mig kort eftersom herr Werner redan utvecklat synpunkterna. Men frågan är nog inte bara om man »snuddar» vid häleri, som herr Werner sade, utan om man faktiskt överträder bestämelserna härvidlag. Det gäller inte själva häleriparagrafen, som förutsätter att man verkligen vet att det gäller ett stulet djur. Men enligt 9 kap. 7 8 brottsbalken förutsätts att man kan ha anledning antaga att det är ett djur som åtkommits på oärligt sätt. Och det borde ju dessa institutioner åtminstone ha skäl att misstänka, eftersom det skrivs så mycket i tidningarna om sådana här saker. Man är naturligtvis också medveten om att många av dessa djur är olagligt åtkomna. Det är verkligen allvarligt om samhället självt inte är så noga med att respektera de lagregler som finns i brottsbalken. Härtill kommer som sagt de tragedier som är en direkt följd av detta förfaringssätt. Jag hoppas att statsrådet, som ju är en handlingskraftig man, griper sig an med att stävja detta kvalificerade ofog med tragedier som följd. Det finns en mycket stark opinion i landet mot dessa hundoch kattjuvar. Deras verksamhet måste stoppas. Jag tror att man skulle kunna göra det genom en statlig uppfödning hos auktoriserade uppfödare.
Herr talman! Jag tror inte att ett sådant här centralt fotoregister skulle lösa hela problemet, men jag tror att det vore en del av lösningen, om man i sammanhanget upprättade en uppgiftscentral. Det måste ju vara ett stort bekymmer för människor som vet att deras djur fraktats hit till Stockholm att löpa från den ena institutionen till den andra för att försöka få rätt på djuren. Det är en helt hopplös uppgift, och därför tycker jag att man skulle kunna genomföra detta förslag som en dellösning. Förslaget om tatuering tycker också jag är bra. Det emanerar faktiskt från Malmö, där en förening började tatuera medlemmarnas katter. Vad gäller universiteten är det ju sant att forskningsanslaget är en klumpsumma som skall fördelas på olika nödvändiga uppgifter. Vi vet att anslagen är så hårt bantade och därför har man fått ställa den tjänst som det här gäller utanför — den upplysningen har i alla fall lämnats av professor Emmelin, som är chef för fysiologiska institutionen vid Lunds universitet. Statsrådet har inte alls kommenterat detta om legaliserade uppköpare som herr Sjöholm nu tog upp på nytt. Det vore väl en riktig och korrekt väg att gå; då skulle man få till stånd hederliga uppköp och sätta strålkastarljuset på dessa fångstmän som nu inte syns någonstans utan laborerar på det skumma sätt vi har antytt. Det vore ett relativt enkelt arrangemang. Jag tror faktiskt mera på detta än på stora statliga uppfödningsinstitutioner som är ömtåliga för infektioner o.d. Att ha en statlig uppköpare som från olika håll kunde anskaffa djur som han visste var rätt åtkomna synes mig vara det riktiga.
Herr talman! Man märker att herr Sjöholm och herr Werner inte är alldeles sams om hur man skall angripa detta problem — utan att fördenskull uppträda som hund och katt. I dag är de så lugna i sin replikväxling. Herr Sjöholm har helt missförstått förslaget om = örontatuering. Denna märkning skall användas för att det aldrig skall bli för sent att upptäcka en stulen hund. Låt mig ta ett exempel: Jag bor i Halland och har en hund som är öronmärkt med N — för Hallands län — och numret 485. Om en människa stjäl min hund och vill sälja den till någon av Stockholms 20 institutioner, tittar vederbörande på öronmärkningen och ser att hunden kommer från Halland och kan lätt ta reda på att den ägs av mig. Då kan de omedelbart kontrollera om hunden är såld eller stulen. Så enkelt fungerar öronmärkningen. Man har en 'karantäntid äv sju dagar för ätt klara denna kontroll. är däremot underkänt av dem som har funderat på det. Det ger inte samma effektiva skydd som en öronmärkning. Om hundägarna vore riktigt rädda om sina djur och ginge in för öronmärkning, ryckte de faktiskt helt undan grunden för all denna skumma verksamhet med stulna hundar. Vår ena uppgift är alltså att försöka medverka till en ökad möjlighet att identifiera djuren så att stölder inte kan förekomma. Vår andra uppgift är att på olika sätt, med hjälp av försöksdjurskonsulenterna och försöksdjursassistenterna, försöka få ett ökat antal kontraktsuppfödare, som alla är underkastade den strängaste kontroll. På längre sikt skall vi alltså angripa detta problem både genom kontroll och genom egen uppfödning hos kontraktsuppfödare. Därigenom ger vi forskarna möjlighet att slippa frestas att köpa en billig katt eller hund. De får nämligen pengar av medicinska forskningsrådet så att de kan betala ett rejält pris för en kontraktsuppfödd hund eller katt. Min slutsats är att den handlingskraft som här behövs i viss mån måste finnas hos hundägaren, som har en möjlighet att få sin hund identifierad redan från början. Jag vädjar till de hundägare som är rädda om sina djur att utnyttja veterinärstyrelsens = erbjudande om öronmärkning.
Herr talman! Jordbruksministern säger att herr Werner och jag brukar uppträda som hund och katt, men vi befinner oss i alla fall här på fullt laglig väg och det är alltid en tröst. För övrigt har jag faktiskt både en hund och en katt hemma, och de är de bästa vänner. Samma vänskaplighet präglar i regel umgänget mellan herr Werner och mig. Jag tror att det var jordbruksministern som missförstod mig i fråga om örontatueringen. Jag är medveten om att den är en tänkbar skyddsåtgärd, men den verkar först i efterhand när hunden eller katten är stulen. Jag vill ha ett system som gör att man inte skall finna det lönsamt eller över huvud taget möjligt att stjäla en hund eller en katt därför att man i förväg vet att man inte kän sälja den. All lagstiftning är bäst om den verkar på det preventiva stadiet. Blir det omöjligt att sälja en katt till en institution förhindras ju stölden. Jag tror att det är en betydligt vettigare linje än den som jordbruksministern företräder. Det hindrar inte att vi kan ha också denna örontatuering, men den verkar som sagt först i efterhand. Min metod skulle innebära att vi inte alls behövde befara några stölder.
Herr talman! Herr Sjöholm har fortfarande missförstått saken. Så här ligger det till: Herr N stjäl min hund och vill sälja den till en institution. Innan han får pengar för hunden undersöker köparen den, och då finner han att den är registrerad i Hallands län och tillhör mig. Man kontaktar mig och jag säger: »Det är min hund och den är stulen. Sätt in den där karlen i fängelse i stället för att köpa hunden!» Herr Sjöholm har alltså missförstått även den delen av min förklaring.
Herr talman! Det är ingenting att tvista om, vem som missförstår vem, men jag har i varje fall inte missförstått jordbruksministern. Han talar om en hund som är stulen och som man vill försöka sälja. Min metod syftar just till att förhindra sådant, och därför är den bättre än jordbruksministerns metod.

Herr talman! Den politiska enigheten om riktlinjerna i vår arbetsmarknadspolitik är en stor tillgång för vårt land. Kostnaderna för denna politik är internationellt sett förhållandevis höga, men de pengar vi lägger ned på arbetsmarknadspolitiken är väl använda, inte minst från sociala synpunkter. Från vårt håll skulle vi önska en lika oförbehållsam satsning på en aktiv regionalpolitik som på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Då skulle vi nå betydligt längre mot vårt mål att »bevara full, produktiv och fritt vald syselsättning» — som målsättning en för arbetsmarknadspolitiken formulerades 1966, när riksdagen beslöt om de riktlinjer på detta område som vi nu har. Arbetsmarknadspolitiken är inte ensam ett fullödigt medel i strukturpolitiken och i strävandena att nå nyssnämnda mål. Den borde i långt större utsträckning än vad fallet är ha kompletterats med lokaliseringspolitik. Om dessa båda instrument hade använts i bättre samspel med varandra skulle de ha spelat en större roll i den ekonomiska politiken; de skulle ha stärkt den enskildes ställning på arbetsmarknaden och vidgat hans valmöjligheter. Strukturrationaliseringen kunde då ha skett snabbare och mindre smärtsamt. I utskottets förevarande utlåtande lämnas en redogörelse för det aktuella arbetsmarknadsläget och hur det främst under det senaste året har utvecklats. Antalet obesatta platser har sedan i fjol ökat med 16 700 eller med 39 procent. Jag jämför då marssiffrorna. Jag hörde i förbigående aprilsiffrorna nämnas i TV häromsistens och uppfattade dem som ännu något gynnsammare. I skogslänen har efterfrågan på arbetskraft ökat med 72 procent, i storstadslänen och i övriga län med 32 respektive 37 procent. Dessa procenttal kan emellertid ge en helt felaktig bild av det faktiska läget. För att bilden skall bli sann är det nödvändigt att noggrant studera uppgifterna på s. 10 och 11 i utskottets utlåtande. Skogslänens andel av den totala arbetslösheten är 44 procent eller 2 procent mera än i fjol. De regionala skillnaderna har därför inte minskat utan tvärtom blivit större. Arbetslösheten bland ungdomen har minskat till 9 procent, d.v.s. med 2 procent, medan arbetslösheten bland de äldre har ökat med hela 5 procent till 39. Man kan därför säga att strukturen på arbetslösheten i vårt land är mera svårartad nu än tidigare. Trots att antalet arbetslösa har gått ned kraftigt, med 15 procent eller 7700 personer, mellan februari och mars i år, ligger nivån ändå i paritet med läget 1967. Om jag inte är felunderrättad är dock aprilsiffrorna något gynnsammare. Vad gäller antalet lediga platser per arbetslös visar det sig att det finns 3 lediga platser på 1 arbetslös i storstadsregionerna mot 1 ledig plats på 2 arbetslösa i skogslänen. Möjligheterna för en arbetslös att erhålla arbete är alltså i skogslänen ungefär sex gånger sämre än i storstadsregionerna. För hela riket finns det ungefär 1,3 lediga platser per arbetslös. Om man jämför siffrorna för mars månad i fjol och i år finner man att antalet lediga platser per 100 arbetslösa i storstäderna ökat med jämnt 100 till 291 och i skogslänen med 21 till 46. Denna redovisning av kalla fakta visar att obalansen i sysselsättningen inte förbättrats, även om sysselsättningen totalt i riket har förbättrats och ligger på en högre nivå än i fjol. Av redovisningen framgår varför vi måste räkna med en rejäl satsning på arbetsmarknadspolitiken också i framtiden och i än högre grad på en aktiv lokaliseringspolitik. De arbetslösa är i större utsträckning än tidigare äldre, handikappade och svårplacerade personer. Regeringens förslag om förbättrade bidrag till den skyddade sysselsättningen är därför synnerligen väl befogat. De reservationer som fogats vid förevarande utlåtande från centerpartiledamöterna tar också i år i allt väsentligt sikte på att hjälpa den äldre, handikappade och svårflyttade arbetskraften liksom de bygder där denna kategori huvudsakligen är att finna. Vi reagerar mot att regeringen nu när efterfrågan på arbetskraft söderut är så stor föreslår, att flyttningsresurserna skall ökas med ungefär 25 procent. Vi har nu en högkonjunktur i vårt land, och det är ju då som strävandena för en aktiv lokaliseringspolitik har de största förutsättningarna att bli framgångsrika. Regeringen har lagt fram förslag till en mer aktiv lokaliseringspolitik. Vi behandlade det i går i statsutskottet. Såväl regeringens representanter som de moderata ledamöterna tror tydligen inte på att detta förslag skall minska utflyttningen utan menar tvärtom att den, såsom jag sade, volymmässigt kommer att öka med ungefär 25 procent. Utskottet har på denna punkt en ganska märklig motivering för sin uppfattning. Man skriver nämligen följande: »Behovet av flyttningsstöd kan inte minska genom att anslaget räknas ner.» Det har ingen påstått i någon av motionerna och vi gör det inte heller i vår reservation på denna punkt. Vi föreslår där inte heller någon sänkning av de totala medlen under den rubrik under vilken dessa flyttningsmedel tas upp. Dessa ingår i en grupp av anslag på inte mindre än 20 delposter. Yrkandet i motionen II: 753 av herr Fälldin m.fl. grundas på förutsättningen att förslaget om en mer aktiv lokaliseringspolitik bör kunna sänka anspråken på flyttningsmedel. Det är ju i propositionen inte fråga om någon höjning av bidragsbeloppen utan om att öka flyttningen volymmässigt. Det skulle innebära att samhället, om flyttningen fortsätter att öka såsom hittills, om några år när landshövding Lemne måhända är klar med sin lokaliseringsutredning kommer att ha hjälpt till med att flytta bort praktiskt taget all ungdom i varje fall från inlandet. Redan nu är situationen utomordentligt kritisk i dessa områden. Jag har tagit mig friheten att påpeka detta under många år, men några särskilda åtgärder har enligt min mening inte vidtagits av regeringen för att hindra den utveckling som pågår. För ett par tre dagar sedan översändes från länsstyrelsen i Västerbottens län en skrivelse i denna fråga, där man gör bl.a. följande uttalande: »Utflyttningen från vissa områden sker i så snabb takt att man kan befara ett sammanbrott i samhällsfunktionerna om inte en snar förändring till det bättre sker.» Och förändringen måste ske snart. Vi har under många år framhållit att det erfordras en ändring, men man har låtit tiden gå och mycket litet är gjort. Företagarna är nu faktiskt skeptiska mot att lokalisera i detta område, bl.a. av den anledningen att andelen äldre människor är stor. Detta framgår ju också tydligt av arbetslöshetsstatistiken. Vi har fått vänta för länge på att åtgärder skulle vidtagas. Regeringen har tvekat och inte bjudit till ordentligt för att klara dessa problem, och det är verkligen beklagligt. I stället för flyttning av människor, som i många fall är något mycket inhumant, föreslår vi i motionerna I: 49 och II: 56 förmedling av arbetsobjekt. Men den politiska viljan saknas hos regeringspartiets representanter och beklagligtvis även hos de moderata, att döma av utskottsutlåtandet. Mot bakgrunden av praktiska försök inom vissa sektorer av näringslivet kan en flyttning av arbetsobjekt anses vara praktiskt genomförbar. Åtgärderna kunde i varje fall vidtas på försök — olika praktiska lösningar kan tänkas. Arbetsmarknadsorganen skulle genom sin landsomfattande organisation och sin kännedom om sysselsättningsfrågorna i allmänhet ha möjligheter att göra en god insats. Målsättningen att skaffa arbetstillfällen uppnås ju också på denna väg. Företagareföreningarna har även goda möjligheter att medverka; de har goda kontakter med näringslivet och är redan engagerade i lokaliseringsverksamheten. Branschorganisationer av olika slag kunde medverka. Genom sin omfattande sakkunskap och sin erfarenhet skulle de kunna lämna bidrag till en effektiv verksamhet — den verksamhet de redan bedriver på detta område visar att detta är möjligt. Jag har exempel härvidlag från mitt eget hemlän, och möjligheterna bör enligt vår mening vidgas och stöd lämnas av samhället. Även under tidigare år har vi motionerat om att man skulle få uppföra industribyggnader som beredskapsarbete och att dessa förutom verksamheter för lokal service även skulle få inrymma rent industriell verksamhet. För närvarande är det en formell gränsdragning mellan medelsanvändningen under olika anslag. Detta skapar svårigheter när det gäller att samordna olika aktiviteter, regionalpolitiskt och i arbetsmarknadsmässigt syfte. Ett praktiskt sätt vore att föreskriva samma kompetensfördelning mellan Kungl. Maj:t och arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om sådana här beredskapsarbeten som i fråga om det nuvarande lokaliseringsstödet. I reservationen 13 framförs förslag om beredskapsarbeten inom jordbruket vad gäller såväl enskilda företag som gemensamhetsarbeten, t.ex. mindre vägar, skogsbilvägar och dikningsföretag. Valet av arbetsobjekt bör i dessa fall kunna grundas på den bedömning av arbetenas angelägenhetsgrad och deras direkta och indirekta lokala arbetsmarknadseffekt som görs i fråga om bidrag till återväxtåtgärder. Med tillämpning av dessa principer borde de miljövårdsåtgärder som ger lokal sysselsättning främst i glesbygderna ha fått vidgad användning. De bör inte hindras av att arbetena tekniskt har anknytning till jordbrukssektorn. Dessa åtgärder har absolut ingen sådan jordbrukspolitisk betydelse att de på något sätt kan rubba vår jordbrukspolitik. Jag hoppas att detta argument inte kommer att framföras här i dag, ty det är inte riktigt. Däremot kunde dessa åtgärder vara ett stöd åt turistnäringen inom området liksom åt naturvården. Herr talman! De förslag som framförs i reservationerna syftar till att hjälpa äldre och handikappade personer som är svårplacerade i de områden där det är mest besvärligt i dag. Vi vill med våra förslag i de arbetsmarknadspolitiska frågorna — liksom vi gör i lokaliseringspolitiken — bjuda till mera för att lösa svårigheterna och uppnå målsättningen om full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Det gäller relativt små medel på områden som har en marginell karaktär, men för människor som är beroende av dessa åtgärder har de ändå en lika stor betydelse. Jag vill ännu en gång understryka att vi i fråga om de stora linjerna är eniga beträffande <arbetsmarknadspolitiken. Jag ber med det sagda att få yrka bifall till reservationerna 6, 7, 9, 10, 11, 12 och 13.

Herr talman! De gällande riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken innebär att målet för densamma är att åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Under de fyra år som har gått sedan riksdagen fastställde dessa riktlinjer har arbetsmarknadspolitiken väsentligt förstärkts och differentierats. De finansiella resurserna har i det närmaste fördubblats. Ändå framgår det av arbetsmarknadsstatistiken att man inte har kunnat uppnå målen full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Om vi exempelvis ser på siffrorna över antalet vid arbetsförmedlingarna anmälda arbetslösa, finner vi att i mars 1970 omkring 43 500 personer var anmälda som arbetslösa. Det är en hög siffra. Bara vid två tillfällen under 1960-talet har vi haft högre siffror. Genomsnittssiffran för mars månad under 1960-talet var ca 35 400. Det kan synas vara ett svagt resultat av en så omfattande satsning att inte kunna redovisa mera tillfredsställande siffror. Ändå uppgår denna satsning nu till närmare 2 miljarder. I skogslänen är arbetslösheten nu liksom tidigare särskilt hög. Medan det i hela riket i mars 1970 fanns 138 platser per 100 arbetslösa, var motsvarande siffra i skogslänen 46. Jag vill dock gärna säga att det inte är rättvisande att bedöma arbetsmarknadspolitiken genom att enbart se på arbetslöshetssiffrorna. Obestridligen har samhällets insatser förbättrats och differentierats. Men siffrorna säger oss att kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser är nödvändiga och att de bör kompletteras med en kraftfull regionalpolitik. Regeringens förslag på arbetsmarknadspolitikens och regionalpolitikens område är enligt vår mening inte fulit tillfredsställande för att uppnå målet full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Därför har vi föreslagit en rad åtgärder för att förbättra effektiviteten. Vi har exempelvis förordat en utbyggd arbetsförmedling, en ökad arbetsmarknadsutbildning, en «aktivare regionalpolitik, förslag som skulle kunna öka sysselsättningen och medverka till näringslivets utveckling. Statskontoret redovisade i slutet av 1968 en omfattande och intressant undersöknng av = arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken. Åtskilliga av statskontorets idéer och uppslag är värda att vidare utvecklas i det praktiska arbetet, och vi förutsätter att detta kommer att ske. Det fanns emellerid också en del inslag i utredningens rapporter som var mera diskutabla, och vi har full förståelse för att inrikesministern inte till alla delar har följt statskontorets förslag. Det gäller i synnerhet förslaget om = arbetsmarknadsverkets kontorsorganisation. Vi menar att det är viktigt att kunna bevara, ja, förbättra servicemöjligheterna, och det förslag som statskontoret lade fram gick ingalunda i den riktningen. Vi anser också att den förankring i länsorganen och i länsplaneringen som länsarbetsnämnderna innebär bör behållas. Jag skall i det följande beröra några av reservationerna vid statsutskottets utlåtande nr 54. Herr Nilsson i Tvärålund har redan kommenterat åtskilliga av dem, och eftersom vi har gemensamma reservationer på de flesta punkter skall jag huvudsakligen ta upp de reservationer som vi själva står för. En av dessa, reservationen 3, gäller ett program för forskningsoch utvecklingsarbete. Vi anser att vi för att få en god grund för fortsatta arbetsmarknadspolitiska insatser måste satsa på forskningsoch utvecklingsarbete rörande arbetsmarknadspolitiken. På detta liksom på en rad samhällsområden gäller att vi vet ganska litet om de olika åtgärdernas effekt, d. v. s. om vi använder pengarna på mest rationella sätt. Arbetsmarknadsstyrelsen har begärt ett nytt anslag på 10 miljoner kronor för forskningsoch utvecklingsarbete.

Folkpartiets representanter har därför i reservationen 3 följt upp detta förslag från arbetsmarknadsstyrelsen och begärt ett program för utbyggnaden inom denna sektor till nästa år. En mera kraftfull arbetsmarknadspolitik förutsätter ju större tillgång till personal inom arbetsförmedlingen. Vi måste konstatera att en av orsakerna till att arbetsmarknadsverket inte kunnat helt fullgöra sina uppgifter är att det inte har haft tillräckliga resurser. För nästa budgetår begär arbetsmarknadsstyrelsen för arbetsförmedling, yrkesvägledning och arbetsvård en förstärkning med sammanlagt 343 nya tjänster, men regeringen tillstyrker bara en dryg tiondel av dessa. Detta är otillräckligt. Vi föreslår ytterligare ett 50-tal tjänster, vilket skulle innebära någon lättnad framför allt för arbetsvården och yrkesvägledningen. Arbetsvården får ju varje år mera att göra, och allt fler av de sökande har svåra arbetshinder. På flera orter har väntetiderna t.o.m. förlängts. Detta bör vi inte acceptera. Även yrkesvägledningen ställs inför växande uppgifter; jag vill bara erinra om vad vuxenutbildningen och den stora tillströmningen till universitet och högskolor betyder. Vi skulle exempelvis behöva en utbyggd akademikerförmedling för att medverka vid placeringen av de många universitetsutbildade ungdomarna. Flera av reservationerna berör de arbetsmarknadspolitiska medlen. Genom att justera gällande bestämmelser bör det vara möjligt att uppnå större effektivitet och större trygghet för den enskilde. Många av ändringarna är relativt enkla att genomföra, och de medför i vissa fall inte några ökade kostnader. Ändå har vi inte kunnat få gehör för förslagen.

Då det gäller utbildningsbidragen har statsutskottet enats om ett av våra förslag, nämligen att uttala att en översyn av bidragsbestämmelserna bör göras. Denna översyn är verkligen angelägen och jag hoppas att den kan fullgöras snabbt. Jag vill särskilt peka på en delfråga där en ändring skulle kunna göras omedelbart; man bör upphöra med inkomstprövning mot makens bidrag under utbildningstiden. Den sammanlagda effekten av alla de förslag som vi har fört fram skulle innebära större trygghet för människorna. Det är förslag som har framförts av arbetsmarknadsstyrelsen, som har förordats av arbetsmarknadsorganiastionerna men som har avvisats av regeringen. Jag måste också till sist konstatera att vi fortfarande saknar ett viktigt inslag i en bra arbetsmarknadspolitik, nämligen en allmän sysselsättningsförsäkring. Den nuvarande <arbetslöshetsförsäkringen har i olika avseenden vidgats och förbättrats under 1960-talet, men fortfarande gäller att den är otillräcklig och att vissa grupper står utanför. Det är nu flera år sedan KSA-utredningen tillsattes. Vi har från folkpartiets sida gång på gång begärt ett bättre försäkringsskydd på detta område, men ännu har ingenting hänt. Jag är medveten om att utredningsuppdraget är omfattande, men jag vill hoppas att KSA-utredningen snart framlägger ett förslag och att detta kommer att visa sig vara sådant att det kan utgöra grund för ett förslag från regeringen på detta område. Det är ett nödvändigt komplement till de arbetsmarknadspolitiska insatser som vi gör på de andra områdena, och det är ett komplement som vi inte bör vänta på längre. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4 samt 6 t.o.m. 13.